Herr talman! Om man lyder en partiledares kända råd och går hem för att läsa historia, kan man få nyttiga perspektiv på aktuella debattfrågor i utrikespolitiken.

Sådana schematiska föreställningar utgör allvarliga hinder för ett rationellt utrikespolitiskt handlande. Ett banalt fall av sådana låsningar är tron att den som för tillfället förefaller överlägsen i en militär, politisk eller ekonomisk kraftmätning oundvikligen kommer att utgå som segrare. Man kan ta ett exempel ur senare svensk historia, som herr Burenstam Linder redan har påmint om. 1940-1941 räknade det konservativa etablissemanget i vårt land blint med att Hitlertyskland skulle utgå som segrare i världskriget. Denna bedömning bestämde också vederbörandes handlande. De visade en benägenhet till långt större eftergifter gentemot den förmodade segraren än vad som ens utifrån deras egna värderingar kunde vara motiverat i ljuset av den senare utvecklingen. För dem som inte ville tro på en tysk seger den gången och i varje fall inte såg någon framtid för Sverige i ett Europa behärskat av Hitler var det mycket svårare att acceptera eftergiftspolitiken. Det här exemplet kan vara lärorikt också ur andra synpunkter. En benägenhet att visa eftergivenhet gentemot de mäktiga kan ofta förefalla lönande på kort sikt men kan ha riskabla konsekvenser på längre sikt. De ressentiment gentemot Sverige som alltemellanåt har kunnat observeras hos västliga politiker under hela efterkrigsstiden har ytterst sin grund i den svenska eftergiftspolitiken gentemot Hitler under det andra världskriget. De färgar sannolikt attityderna också hos många av dem som har att bedöma och ta ställning till Sveriges relationer till EEC. Beskyllningarna exempelvis att vi vill ha fördelar utan att ta på oss några förpliktelser går sannolikt tillbaka på att vi ansågs uppträda just så under kriget. Åtskilliga av dem som i dag bestämmer Västeuropas öden har personliga minnen från kriget, och det påverkar deras bild av världen och av andra länder. Herr talman! En tredje iakttagelse kan anknyta till en annan känd partiledares föraktfulla tal om inrikes utrikespolitik. Vederbörande tycks föreställa sig att det vore något opassande om ett inrikespolitiskt maktläge skulle tillåtas påverka utrikespolitikens utformning. Men självklart måste här finnas ett samband. Vi vet i dag att eftergiftspolitiken under kriget sannolikt hade drivits längre, om inte starka krafter inom socialdemokratin hade motsatt sig det. Socialdemokratins styrka skapade sålunda en spärr mot ännu större undfallenhet. Utrikespolitiken under kriget hade med andra ord en del av sin bakgrund i 1930-talets inrikespolitiska utveckling. De här sammanhangen är egentligen rätt självklara, fastän man sällan talar om dem. För ett litet land är det — särskilt i kritiska lägen och inför allvarliga problem — angeläget att så långt möjligt uppvisa en enhetlig front utåt. För att uppnå en sådan enighet krävs ofta kompromisser mellan de partier som står emot varandra i parlamentet. Och kompromisserna får sin färg av partiernas inbördes styrkeförhållande. Jag tror t.ex. att det är svårt att till fullo förstå den svenska EEC-politikens utveckling under 1960-talet och början av 1970-talet, om man inte tar med i bilden den inrikespolitiska utvecklingen under samma tid. Det bekanta svenska brevet från 1967 var svårbegripligt för en del utländska läsare, kanske därför att man inte kände läget i Sverige vid den tid det skrevs. Ibland kan förstås strävanden till kompromiss gå för långt, och ur den synpunkten kan man rent av betrakta det som ett hälsotecken när herr Bohmans parti bryter sig ut ur den enighet om EEC-frågans uppläggning som annars tycks råda mellan partierna. En kompromisslinje, som hade tillgodosett både regeringens och herr Bohmans bedömningar, hade säkerligen blivit alltför mångtydig. En slutsats av det här resonemanget är att dramatiska inrikespolitiska förändringar, t.ex. i 1973 års val, rimligen måste få återverkningar på utrikespolitikens utformning, kanske också på EEC-frågans handläggning. Vilka förskjutningar det kunde bli fråga om i detta mycket hypotetiska fall är det naturligtvis för tidigt att uttala sig om, men en regering som vore beroende av herr Bohmans välvilja skulle säkerligen få svårigheter att uttrycka sig lika klart och entydigt som t.ex. herr Fälldin har gjort i dag. Också detta är en aspekt på den inrikes utrikespolitiken. Utrikesministern har naturligtvis rätt i att en utrikesdebatt i svenska riksdagen helst inte bör bjuda på sensationer. Men en förutsättning för ett så lyckligt sakernas tillstånd är också att inte heller inrikespolitiken bjuder på sensationella förändringar.

Herr talman! I det fredsarbete som ständigt pågår runt hela vår jord får man nöja sig med mycket små framsteg. Det saknas ju aldrig storståtliga deklarationer om den starka fredsvilja som respektive länder har, i synnerhet stormakterna, men när det gäller konkreta resultat går det trögt. För två år sedan firade vi 2S5-årsjubileum av Förenta nationernas tillkomst, och i år är det jubileum för nedrustningskonferensen i Genéve, som nu har arbetat i tio år. Jag skall inte nu beröra vilka framsteg som gjorts av Förenta nationerna mera än i ett par avseenden som ansluter sig till händelser under förra årets generalförsamling. Det ena är att Pekingkina nu blivit representerat i Förenta nationerna, och det är en sak som både svenska regeringen och den svenska FN-delegationen strävat efter under mycket lång tid. Utan att gå in på Kinas politiska ställningstaganden i olika frågor får man hoppas att Kina också blir en lojal medlem av FN. Det finns många av FN:s specialorgan. där vi också önskar se Kina som medlem. Mycket av FN:s arbete baserar sig på frivilliga bidrag — flyktingfrågor, fredsbevarande operationer o. d. — och där hoppas man också att den stora medlemmen Kina skall komma med och lämna bidrag. Det viktigaste är dock om Kina ansluter sig till de många betydelsefulla konventioner som FN antagit. Jag tänker i första hand på konventionerna och protokollet om de mänskliga rättigheterna, raskonventionen och en rad andra. Framför allt är det av oerhörd betydelse att Kina såsom varande en av kärnvapenmakterna ansluter sig till testförbudet. Två av kärnvapenmakterna — Kina och Frankrike — har som bekant inte anslutit sig till testförbudet, och man kan möjligen hoppas att om Kina skulle ansluta sig så kanske Frankrike också tar frågan under övervägande, och då skulle vi kunna slippa få några nya kärnvapenprov ovan jord. Efter det att Kommunistkina nu blivit representerat i FN har det uppkommit vissa problem som eventuellt kan fordra en lösning förr eller senare. Taiwan har 14 miljoner invånare och är större än 81 av FN:s övriga medlemsstater. Det har nu hamnat utanför FN efter att i alla år lojalt fyllt sina medlemsförpliktelser. Vad man säger om konstruktionen i övrigt är Taiwans framtida status synnerligen oviss, och därför har svenska regeringen inte tagit ställning till den frågan. Skulle Taiwan bli en självständig stat bör det enligt min mening kunna bli medlem av FN. Ett problem som aktualiserats i detta sammanhang är Sovjetunionens representation, som i viss mån diskuterades vid den senaste generalförsamlingens möte. När FN bildades 1945 av de 51 s.k. signatärmakterna var de socialistiska länderna — som vi benämner kommunistiska — ett fåtal jämfört med de övriga. Därför överenskoms det att Sovjetunionen skulle representeras av tre enheter, nämligen Ukraina, Vitryssland och själva Sovjetunionen. Från 51 medlemsstater har FN nu utökats till 131. Afrikanska och asiatiska länder och många andra har tillkommit. Dessa 131 medlemsstater representerar många olika styrelseskick, och därför är det knappast motiverat att vad som i andra sammanhang betraktas som ett land, nämligen Sovjetunionen, skall representeras av tre enheter i Förenta nationerna. Det finns i så fall många andra länder med olika administrativa uppdelningar som skulle kunna begära att de skall ha mer än en representation i FN. Den ena stora framgången vid FN:s senaste generalförsamling var givetvis att Kina blev representerat i FN. Som en andra framgång vill jag beteckna det förhållandet att man utan störande intermezzon lyckades välja ny generalsekreterare. Jag skall inte alls bedöma personvalet. Anledningen till att jag betecknar det som en framgång är — om vi erinrar oss förhållandena förra gången — att valet nu kunde ske utan oro och att det s.k. trojkasystemet inte framfördes denna gång. Som bekant hävdade Sovjetunionen vid ett tidigare tillfälle att man inte skulle ha en generalsekreterare utan tre stycken, ett arrangemang som enligt min uppfattning skulle medfört stora svårigheter och i många fall lamslagit FN:s handlingskraft, då man i så fall hade fått vetorätt inte bara i säkerhetsrådet utan också de facto bland de tre generalsekreterarna. Herr talman! Eftersom nedrustningskommittén i Genéve nu arbetat i tio år finns det anledning att också beröra denna viktiga del av fredsarbetet. Statsrådet Myrdal, som är ordförande i den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve — och jag instämmer gärna i de erkännsamma ord som uttalats om det utomordentliga arbete hon utfört — har i ett nyligen hållet tal i Genéve uttalat sig pessimistiskt om de resultat som åstadkommits vid nedrustningsförhandlingarna under dessa tio år, och förvisso har hon rätt i många avseenden. Jag ser då mindre på de framgångar som vi med tacksamhet kunnat notera både i Genéve och på nedrustningsområdet i övrigt och mera på den totala utvecklingen. Rustningarna i världen har nu kommit så långt att det finns mer än 15 ton normala sprängämnen för varje person på hela vår jord. Kostnaden för alla rustningarna uppgår till mer än 1 000 miljarder kronor per år. Skall man göra ett försök till bedömning av om spänningen ökat eller minskat i världen, vilket har betydelse inte minst för utformningen av vår egen försvarspolitik, så kan man med tacksamhet notera vissa avspänningsmoment. Den amerikanska utrikespolitiken har uppenbarligen i vissa avseenden ändrat attityd, vilket bestyrkes av t.ex. inställningen till Kinas representation i FN för vilken USA:s inställning var avgörande, Nixons besök i Kina, det planerade besöket i Sovjetunionen och en del andra faktorer som spelar roll för världens utrikespolitik. Avtalen i Tysklandsfrågan har också nämnts. Även om de ännu inte ratificerats — och det kan uppstå svårigheter i det avseendet — har de stor betydelse för avspänningen. Å andra sidan kan man inte blunda för att Koreaproblemen kvarstår olösta, att kriget i Vietnam fortsätter, att krigshandlingar pågår även i Laos, Cambodja och Thailand. Parisförhandlingarna har under en fyraårsperiod inte lett till resultat — det har inte åstadkommits någonting mer än möjligen att man kommit överens om hur bordet som man sitter vid skall se ut. I Mellersta Östern är spänningen fortfarande lika stor. Slutligen vill jag erinra om att spänningen mellan Sovjetunionen och Kina snarare ökar än minskar. Det är således en högst heterogen bild man får när man försöker summera hur den betydelsefulla frågan om fred eller krig ter sig i dag. Man måste tyvärr konstatera att vilka avspänningsmoment man än kan finna och vilka storståtliga uttalanden om fred som än göres så har de inte medfört några reduceringar i rustningarna. Visserligen har kanske inte större ökningar förekommit, men det är ju inte så underligt om man noterar de starka ökningar av rustningarna som förekom åren 1965— 1968 med i många fall 30-40 procent. Det är befogat att rikta klander mot stormakterna för att de inte visat större benägenhet vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve att verkligen ordentligt medverka till avspänning och nedtrappning av rustningarna. Testförbudet mot kärnvapen t.ex. är av oerhörd betydelse, men det är med beklagande man nödgas konstatera att Kina och Frankrike ännu inte anslutit sig till testförbudet. När Kina nu blivit medlem i FN får man hoppas att dess anslutning kommer. Något försvar för att Frankrike inte anslutit sig kan jag inte finna. Man kan konstatera att Frankrike trots att det är medlem av nedrustningskommissionen aldrig någon gång under dessa tio år har infunnit sig till förhandlingarna. Stormakterna har, trots stora ansträngningar från svensk sida, inte kunnat förmås att acceptera ett förbud för testningar under jord, utan sådana pågår fortfarande. Det var givetvis lätt för kärnvapenmakterna att medverka till icke-spridningsavtalet därför att de hade kärnvapen, men vid avtalets ingående uppmanades de mycket starkt, bl.a. av statsrådet Myrdal, att också visa sin goda vilja genom effektiva åtgärder. Den uppmaningen har de inte följt. När det gäller havsbottensavtalet är det att observera att detta endast gäller massförstörelsevapen, och det har inte varit möjligt att få stormakterna med på att även de konventionella vapnen skulle tas med. Det är några exempel på stormakternas obenägenhet att vidta verkligt effektiva åtgärder i fråga om nedrustningen. Det arbetet har, som jag sade tidigare, gått trögt och medfört många besvikelser. När det gäller Sveriges inställning till de utrikespolitiska problemen konstaterar man med tillfredsställelse att regeringsdeklarationen ånyo starkt understryker vår neutralitet.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 Det är våra handlingar som avgör om stormakterna verkligen skall betrakta oss som neutrala. Det måste vi alltid ha för ögonen. Det hjälper inte vad vi deklarerar, utan det är handlingarna som kommer att bedömas. Och det har ju förekommit kritik emot oss, även om den inte har haft så stor betydelse. I ett känt uttalande av en brittisk politiker för någon tid sedan ansågs vi ju inte alls som neutrala, och i en del uttalanden som gjordes för några år sedan i USA-Vietnamfrågan ansågs vi inte heller som neutrala. Jag betonar ytterligare att det är våra handlingar som avgör hur vi skall bli betraktade av de olika parterna. I regeringsdeklarationen sägs ingenting om upprättandet av normala förbindelser med Östtyskland. Frågan har diskuterats under åtskilliga år i riksdagen, men avgörandet har ständigt förhalats. När Östtyskland år 1968 medverkade till att ockupera Tjeckoslovakien var det rätt självfallet att något erkännande inte kunde förekomma. Jag har fortfarande den meningen att denna ockupation var ett oförsvarligt maktövergrepp, som alla demokratiska länder borde reagera mot i alla avseenden. Det blev också, som vi kommer ihåg, ett stillestånd i intresset för att Östtyskland skulle erkännas. Nu tjänar det väl inte mycket till att vi låter sådana händelser hindra ett erkännande. Vi har ju förbindelser med diktaturländer på andra håll. Centern har den uppfattningen att Sverige bör erkänna alla de facto existerande stater som inte är föremål för FN-sanktioner, och enligt vår uppfattning bör Sverige erkänna också Östtyskland. Min uppfattning är således att Sverige snarast bör upprätta normala förbindelser med Östtyskland. Jag använder ordet ”snarast”, eftersom det ju inte är fråga om att göra det i morgon. Det skall ske viktiga avgöranden i juni månad, men det här året är inte slut med det, utan det bör kunna finnas förutsättningar för att ordna upp den där saken. I regeringsdeklarationen sägs det i Indokinafrågan — och jag förmodar att det gäller alla länder: ”Regeringen har konsekvent hävdat att en varaktig fred måste grundas på de indokinesiska folkens rätt att själva bestämma sin framtid.” Jag vill helt instämma i detta uttalande, ty det innebär också ett understrykande av anslutningen till ett demokratiskt styrelseskick. Man kan inte tala om att folket bestämmer i en diktatur. Där fria val inte finns vet ju ingen om den regerande juntan — i alla diktaturländer kan man tala om en sådan — har folket bakom sig eller inte. Det är med djupaste beklagande man ser att många folk, som länge har kämpat mot kolonialism och förtryck av olika slag för sitt lands frihet, när de äntligen har nått frihet för landet inte har upprättat någon frihet för folket inom detta land utan gått över till diktatoriska styrelseskick. Det är åtskilliga länder som Sverige hjälper på olika sätt — Etiopien, Tanzania, Cuba, Nordvietnam m.fl. — där diktatur råder. Jag anser att den hjälpen skall fortsätta och ökas, därför att folken i dessa länder är i starkt behov av hjälp. Men vi borde också när tillfälle ges framhålla betydelsen av ett demokratiskt styrelseskick. Enpartisystemet, som är populärt i vissa länder, kan aldrig anses förenligt med ett demokratiskt styrelseskick. Vi vet att många av dessa länder ser upp till och t.o.m. beundrar Sverige. Då skulle det vara på sin plats att vi understryker vårt. starka intresse för att det skall vara ett demokratiskt styrelseskick. U-landshjälpen skall inte diskuteras i dag, men det borde vara självfallet att man i nödsituationer fattar snabba beslut. Regeringen har ju motsatt sig en snabb behandling av frågan om ytterligare stöd åt Bangladesh. I regeringsdeklarationen konstaterar man helt matt att den frågan skall behandlas tillsammans med den övriga u-hjälpen, och i utrikesutskottet motsatte sig socialdemokraterna vid en votering att frågan behandlas redan nu. Jag finner det beklagligt att man hyser så ljumt intresse för allt det lidande och alla de svårigheter som nu finns i det hårt prövade landet att man helt formellt låter behandlingen anstå till senare i år. Jag skall inte ägna någon längre tid åt att tala om EEC-problemen. Det är bara att konstatera att avtalen om Storbritanniens, Norges, Danmarks och Irlands medlemskap nu har undertecknats och att ratifikationsproceduren pågår i de fyra länderna. Därmed kan man konstatera att över 70 procent av den svenska handeln sker med EEC-länderna. I regeringsdeklarationen heter det om eventuellt utvidgade uppgifter på det politiska fältet: ”I förlängningen av EEC-ländernas politiska samarbete kan man skönja möjligheten av en framtida militär samverkan. Ledande politiker såväl i Storbritannien som bland De sex, har uttalat sig i sådan riktning.” Om denna förmodan skulle visa sig vara riktig minskas ytterligare möjligheten att Sverige med bibehållen alliansfrihet skulle kunna bli medlem. Centerpartiet har alltid nogsamt observerat EEC:s politiska inriktning och har inte vid något tillfälle rekommenderat fullt medlemskap. Samtidigt är det dock att observera att om inte Sverige får någon form av sin handel med EEC — det är pessimistiskt om man säger det och jag hoppas att det inte skall gå så — kommer det obestridligen att medföra en sänkt levnadsstandard för hela vårt land. Det har redan betonats att EEC blir världens största handelsblock med 41 procent av världens samlade export och import. Vid en jämförelse har vi ju sett att USA har 15 procent och Sovjetunionen 4 procent. Vad gäller folk mängden blir det ju i EEC 260 miljoner medan Sovjetunionen har 245 miljoner och USA 205 eller 210 miljoner. EEC är alltså en oerhört betydelsefull faktor i världshandeln. Då förhandlingar pågår nu och då jag inte har någon invändning mot vad som sagts i regeringsdeklarationen, skall jag inte nu behandla EEC-frågan ytterligare. Vad som däremot kan oroa är hur det nordiska samarbetet i fortsättningen skall utformas och vad som skall ske med EFTA, om det blir någonting kvar av det samarbetet. När ratifikationen är klar för Norges och Danmarks del och när Sverige, som vi hoppas, får någon form av avtal, bör man enligt min mening genast ta upp ingående överläggningar mellan de nordiska länderna om hur samarbetet skall bedrivas i fortsättningen. Det finns så många områden som säkerligen ger rum för samarbete att inte den nya situationen med EEC behöver utesluta ett mycket omfattande samarbete mellan de nordiska länderna. Herr talman! Glädjande nog är enigheten om utrikespolitiken i vårt land stor, och jag vill bara sluta mitt anförande med att be regeringen beakta att utrikespolitiken också i fortsättningen bedrives på ett sådant sätt att den, liksom den gjort under lång tid, kan vinna allmän anslutning från svenska folket.

Herr talman! Alla de demokratiska partierna är ense om att huvudlinjen i Sveriges utrikespolitik skall vara alliansfrihet i fred som syftar till neutralitet i händelse av krig. Med all rätt inleddes också dagens regeringsdeklaration med ett nytt konstaterande av neutralitetspolitikens grundläggande roll i svensk utrikespolitik. Denna neutralitetspolitik har i årtionden haft djup resonans hos det svenska folket. Den främsta orsaken härtill torde vara att neutralitetspolitiken inger människorna en känsla av trygghet — den må vara verklig eller förment. Men liksom allt annat undergår utveckling och förändring har under årens lopp innehållet i den svenska regeringens tillämpning av neutralitetspolitiken förändrats. Detta har påpekats många gånger förr och är alltså inte någon nyhet. Det kan emellertid ändå vara av intresse att i en utrikespolitisk debatt i riksdagen göra klart vilka dessa förändringar är. Det är inte heller oviktigt att försöka utröna, om det nya innehållet i den svenska neutralitetspolitiken är förenligt med omvärldens syn på vad som är neutralitet. Den synen påverkas naturligtvis av om den svenska regeringens neutralitetspolitik ute i världen uppfattas som konsekvent eller inte. Slutligen bör det vara angeläget att göra klart både för oss själva och för den svenska allmänheten vilka följder den nuvarande tillämpningen av neutralitetspolitiken fått och kan komma att få i framtiden. Utrikesministern sade tidigare i dag att han gladde sig åt den allmänna uppslutningen här i riksdagen kring en stabil svensk neutralitetspolitik. Vi vill naturligtvis alla att denna politik av omvärlden också skall uppfattas som stabil och trovärdig. Är det nu så i verkligheten? Under tidigare skeden — ända fram till mitten av 1960-talet — ansåg Sverige, på samma sätt som andra neutrala länder, att neutralitetspolitiken ålade oss skyldighet till viss restriktivitet i fråga om uttalanden beträffande internationella konflikter. Statsminister Erlander illustrerade den sortens mindre aktiva utrikespolitik i ett interpellationssvar i andra kammaren den 24 november 1959, varvid han bl.a. yttrade: ”Neutrala länder kan genom utformningen av sin egen utrikespolitik stundom markera ställningstaganden som är uttryck för en tendens i utjämningens tecken. I de internationella organisationerna, framför allt i Förenta Nationerna, kan emellanåt tillfällen erbjudas obundna stater, även mindre stater som Sverige, att närma ståndpunkterna till varandra eller att vinna förståelse hos ena parten för motsidans synpunkter. Erfarenheten visar också att i olika sammanhang det framstår som ett önskemål att få medverkan av neutrala staters medborgare vid fullgörande av internationella uppgifter i fredstid. Dessa sista aspekter av neutralitetspolitiken är ur svensk synpunkt av stor betydelse. Vi önskar efter ringa förmåga bidraga till främjande av fred och avspänning. Vi önskar medverka till vidgade förbindelser mellan nationerna, till ökat utbyte på kulturens område, till främjande av personliga kontakter.

Vi missar en viktig positiv uppgift, som eljest ligger naturligt till för ett land som vårt.” Detta var alltså 1959. I dag är läget ett annat. Belysande härför är statsminister Palmes anförande i Washington den 5 juni 1970. Han avvisade då den typ av utrikespolitik som han menade att president Paasikivi varit en av de främsta förespråkarna för. En sådan politik, som Finland förefaller följa än i dag, ansluter nära till de grundsatser herr Erlander bekände sig till i november 1959. Den finska utrikespolitiken grundar sig nämligen på principen att små länder bör iaktta en viss försiktighet i sitt uppträdande. I Washingtontalet tog statsminister Palme avstånd från denna doktrin och sade att Paasikivis slutsatser generellt inte längre är hållbara eftersom omständigheterna har ändrats i riktning mot ett växande beroende mellan alla jordens stater. Sedan den svenska regeringen alltså tagit avstånd från den försiktiga utrikespolitiska linjen har den svenska neutralitetspolitiken under senare år ofta betecknats som aktiv av regeringens egna företrädare.

Regeringen synes alltså fästa alldeles särskild vikt vid Sveriges roll som internationell opinionsbildare. I ett anförande inför Vietnamkommittén den 11 mars i år underströk utrikesministern detta ytterligare genom att framhålla, att ”i en aktiv demokrati krävs nu mer än tidigare att utrikespolitiken skall bidra till den internationella opinionsbildningen”. Denna typ av aktiv neutralitetspolitik, som inte uteslutit ställningstaganden i vissa internationella konflikter och kritik mot vissa regeringars agerande såväl på den internationella scenen som i deras hemländer, har alltså hittills inte varit ett framträdande drag i svensk neutralitetspolitik sådan den utformades av Östen Undén. Hur har nu den aktiva svenska neutralitetspolitiken påverkat Sverigebilden utomlands? Utrikesdepartementets publikation ”Sverige i utländsk press 1971” anser: ”Trots allt får man emellertid konstatera att neutraliteten i regel beskrivs som någonting hedervärt och acceptabelt. Kritiken gäller snarare att vi inte är tillräckligt neutrala än neutraliteten som sådan.” Man skulle vilja tillägga: Just det ja! Den äkta eller, om man så vill, den försiktiga neutralitetspolitiken som även den socialdemokratiska regeringen tidigare har hållit så starkt på och som har så stark förankring i det svenska folkets medvetande har numera undergått en förändring. Denna försiktiga neutralitetspolitik ger en känsla av trygghet. Men om vi, som det står i UD-skriften, ”inte är tillräckligt neutrala” i utlandets ögon, hur går det då med tryggheten? En ledare i Times, som också citeras i UD-publikationen, beskriver förändringen av den svenska neutralitetspolitiken så, att Sverige har övergått från att vara en ”tillförlitlig” neutral stat till att bli en ”obehaglig”. Tidningen anser att Sverige använder neutraliteten mera som en språngbräda för vidare engagemang än som ett säkerhetsskydd. Även i Neue Ziricher Zeitung och i New York Times har förekommit kritisk granskning av den svenska neutralitetspolitiken. Den schweiziska tidningen har gjort det i anslutning till en analys av svenskt bistånd till befrielserörelser från neutralitetens synpunkt. Den amerikanska tidningen åter konstaterade i fjol i en ledare, som beskrev den svenska neutralitetspolitiken, att det svenska världssamvetet syntes fungera ”selektivt”. I varje fall den först nämnda av dessa artiklar har inte återgivits i den svenska UD-publikationen. Under senare tid har det utomlands höjts allt flera kritiska röster mot den svenska tolkningen av neutralitetspolitikens innehåll. Kanske har denna kritik framkallats inte minst av att den svenska regeringen själv har dragit mycket snäva gränser för neutralitetspolitikens aktionsmöjligheter i samband med våra förhandlingar om anslutning till EEC. Statsministern talade i Washington om det växande ömsesidiga beroendet mellan alla jordens stater. Konstaterandet av detta starka beroende har föranlett regeringen att aktivera neutralitetspolitiken. Men kan regeringen även i framtiden föra en mycket aktiv politik utanför Europa, när den samtidigt ser sig tvungen att i Europa föra en så restriktiv neutralitetspolitik att inte ens förhandlingar om medlemskap i EEC med neutralitetsförbehåll anses kunna komma i fråga? Regeringen har som jag nämnt vid flera tillfällen betonat Sveriges möjligheter att med den aktiva neutralitetspolitikens hjälp ”bidra till den internationella opinionsbildningen”. Jag har med några få exempel sökt visa att man lyckats skapa opinion — men på det sättet att det skapats en mera negativ utländsk opinion mot Sverige än vi tidigare varit vana att möta. Men det var väl inte det man avsåg? I utrikesministerns tal inför Vietnamkommittén nämns som ett exempel på hur utländsk opinion kunnat påverkas av den aktiva svenska neutralitetspolitiken att ordföranden i den amerikanska senatens utrikesutskott, senator Fulbright, förde in herr Palmes Gävletal 1965 i kongressens protokoll. Det är naturligtvis intressant att så skedde, men jag har svårt att tro att denna åtgärd hade någon positiv opinionsbildande effekt. I det amerikanska folket finns det ju mycket starka opinioner i fråga om Vietnamkriget och även i fråga om en mängd andra problem. Finns det verkligen något som talar för att dessa opinionsbildningar påverkas i den ena eller andra riktningen av vad den svenska regeringen säger? Har man för övrigt någon vetskap om eller har man över huvud taget försökt göra någon bedömning av hur amerikaner i allmänhet reagerar på kritik från utlandet? Den opinionsbildande effekten av den aktiva svenska neutralitetspolitiken kan också ha påverkat andra staters bedömning av Sveriges användbarhet för uppdrag i fredens tjänst. Traditionellt har ju, som även framgår av det citerade avsnittet av herr Erlanders interpellationssvar i andra kammaren år 1959, neutrala stater kunnat balansera frånvaron av politiskt engagemang i internationella konflikter genom att ställa sig till förfogande som medlare, övervakare av vapenstilleståndsöverenskommelser och dylikt. Neutrala länders representanter har vidare varit särskilt eftersökta för höga internationella poster. Man har nu anledning fråga sig om den mera kritiska opinionen mot Sverige, som nu gör sig märkbar, påverkat bedömningen av Sveriges användbarhet för internationella uppdrag. Har vi över huvud taget fått något viktigare internationellt uppdrag sedan december 1967, då Gunnar Jarring utsågs till FN:s generalsekreterares särskilda representant i Mellanösternkonflikten? Utrikespolitikens främsta uppgift är normalt att främja det egna landets intressen. Det gäller i fråga om den nationella säkerheten och det nationella oberoendet men också i fråga om möjligheterna att positivt utveckla internationella förbindelser på handelns, kulturens, forskningens, idrottens och många andra områden. För en neutral stat som Sverige, som vill medverka och göra konstruktiva insatser i internationellt arbete för fred och försoning mellan folken, är det dessutom angeläget att undvika så aktiva utrikespolitiska ställningstaganden mot andra stater, att omvärldens tilltro till vår neutralitet förverkas. När den aktiva utrikespolitiken får sådana effekter, måste man ifrågasätta dess berättigande. Detta så mycket mera om — vilket jag tror är fallet — majoriteten av det svenska folket skulle föredra den sortens försiktiga svenska neutralitetspolitik, som inger det egna folket trygghet och omvärlden förtroende.

Herr talman! Jag begärde ordet inte för att gå in i någon lång debatt med herr Turesson utan mera för att i kammarens protokoll få införd en mild protest mot herr Turessons sätt att citera ett par skrifter som jag själv har författaransvaret för. Det gäller just frågan om opinionsbildningen. I och för sig skulle jag kunna uppmana herr Turesson och herr Dahlén att ta en diskussion med varandra. Jag vet inte om herr Turesson hörde herr Dahléns anförande tidigare i dag, som innebar att den svenska regeringen borde konsekvent kommentera varenda internationell händelse av betydelse. Jag tror att det är att gå för långt. Jag tror heller inte att det är möjligt eller önskvärt för oss att fastställa några bestämda kriterier för de fall då en svensk av regeringen framförd opinionsyttring bör ske. Det finns uppenbarligen olika uppfattningar här i riksdagen. Det deltagande i opinionsbildningen som enligt herr Turesson har varit för frekvent har enligt herr Dahlén tvärtom varit alltför tillbakadraget och för sällan förekommande. Jag har själv gjort två uttalanden under senare tid i den här frågan; herr Turesson återgav dem båda och ställde dem i motsats till vad Tage Erlander hade sagt 1959. Om man fullständigt citerar vad jag har sagt visar det sig att det inte råder någon som helst motsättning mellan herr Erlanders uttalande från 1959 och mina uttalanden från 1971 och 1972, och jag är angelägen om att undanröja herr Turessons missförstånd härvidlag genom ett påpekande antecknat till kammarens protokoll. När det först gäller Le Monde-artikeln från november 1971 har jag skrivit, precis som herr Turesson citerade: ”Begreppet neutralitet har ibland antagits innebära att Sverige som neutralt land skulle vara förhindrat att ta ställning till utrikespolitiska problem och konflikter utanför våra gränser. Detta är en missuppfattning.

Där tog jag just upp de problem och de uppgifter som möter inte bara den svenska regeringen utan också regeringarna i andra demokratiska länder. Citatet lyder: ”I en aktiv demokrati krävs nu mer än tidigare att landets utrikespolitik skall bidra till den internationella opinionsbildningen.

Som regering i ett demokratiskt land kan vi inte — vilket också herr Björk i Göteborg var inne på — skilja mellan inrikesoch utrikespolitik. Det finns ett medborgarkrav på att också den svenska regeringen skall delta i den internationella opinionsbildningen, och vi kan sedan ha olika meningar om vilka faktiska effekter vi når därmed. Vad som är viktigt ur neutralitetspolitisk synpunkt är — och det var det som herr Erlander sade 1959 och som herr Palme sade 1970, och det gäller även i dag — att dessa uttalanden icke får formen av eller styrs av ställningstaganden, som binder oss till den ena eller andra maktgruppen. — Det var den mycket väsentliga kvalifikationen som fanns med i båda mina uttalanden men som herr Turesson utelämnade.
Herr talman! Jag vet inte var utrikesministern hade sina tankar när jag höll mitt anförande; han påstår att han hörde på mig, men det måste han i så fall ha gjort ganska dåligt. Jag har verkligen inte begärt att regeringen eller någon annan skulle kommentera varje utrikespolitisk händelse. Nej, min avsikt var att visa att man inte, vilket alltför ofta sker av en eller annan anledning, skall försöka gråmåla — likställa — olika styrelseskick i världen. Det är skillnad mellan demokrati och diktatur. En riktig utrikespolitisk information till svenska folket måste innebära att vi politiker är villiga att medverka i en upplysningsverksamhet om detta. Demokratin är ingen självklar sak. Jag försökte betona det i mitt anförande. Därför har vi uppgiften att sköta en vakthållning kring demokratin, även när det gäller att bedöma regimerna i olika länder. Denna vakthållning skall inte vara något hinder för vårt deltagande i det mellanfolkliga samarbetet — självklart inte — men det är nödvändigt med en upplysningstjänst, där vi talar om hur vi vill se på olika länder. Jag tror att detta är någonting som den svenska regeringen litet mera skulle kunna delta i i stället för att stillatigande åse den allmänna gråmålning som äger rum.

Herr talman! Det är ett gammalt knep att beskylla den som har citerat för att ha citerat fel och med avsikt utelämnat någonting för att förvanska bilden av det som han vill ha fram. Jag tycker inte att det som utrikesministern förebrådde mig för att jag inte har tagit med var relevant i sammanhanget. Jag delar helt den åsikt som framkommer i de uteslutna delar som utrikesministern föredrog. Den poäng jag vill ha fram med mina citat var att man har aktiverat utrikespolitiken i det bestämda syftet att försöka skapa opinioner i världen. Jag försökte visa att många tecken tyder på att ett resultat av denna aktiva utrikespolitiks försök att skapa opinioner tyvärr har blivit gentemot Sverige negativa opinioner. Det beklagar jag därför att det inte kan vara gagneligt för oss och inte överensstämmer med den syn på utrikespolitikens syfte som jag har, nämligen att den i första hand skall främja det egna landets intressen. Jag tror därför att utrikesministern försökte bevisa litet för mycket, när han ville göra gällande att mitt sätt att citera var avsett att förvanska. Jag försäkrar att så inte var meningen. Jag fick nämligen fram den poäng jag ville ha fram genom det sätt på vilket jag citerade.

Herr talman!

Jag vill bara påpeka för herr Turesson att jag höll mitt anförande 1959, sedan den svenska regeringen, i ordalag som jag i hög grad aktivt medverkade till att utforma, försökte påverka världsopinionen efter Sovjetunionens infall i Ungern 1956. Min fråga är: Anser herr Turesson att det var en onödig känslomässigt uppladdad aktivisering av den svenska utrikespolitiken när vi i enlighet med våra demokratiska värderingar klargjorde att ett överfall av denna typ strider mot de värderingar som vi hyser? Jag kan inte finna annat än att det råder full överensstämmelse mellan den nuvarande politiken, med dess rätt att uttala sig om olika händelser som uppstår, och den politik som jag hade äran att företräda. Den springande punkten är huruvida vi i varje situation tar position för ett visst block, så att världen får den uppfattningen att vi är bundna vid ett visst block. Herr Turesson, vi är bundna, men vi är bundna i våra demokratiska värderingar.

Herr talman! Jag beklagar att jag nödgas konstatera att herr Erlanders minne sviker honom. Det här talet höll herr Erlander den 24 november 1959 i andra kammaren, och det kan väl knappast ha haft samband med Ungernkrisen 1956. Talet hölls i anledning av att den svenska regeringen inte ville ge mandat åt dåvarande ordföranden i högerpartiet herr Jarl Hjalmarson att vara FN-delegat med anledning av uttalanden som herr Hjalmarson hade gjort och som herr Erlander fann oförsiktiga med hänsyn till den svenska neutralitetspolitiken. Jag tycker därför att herr Erlanders tal, varur jag citerade här, på ett utmärkt sätt åskådliggör just denna försiktiga utrikespolitik som bar Östen Undéns signatur och som inte strävade efter att vara opinionsbildande utan som i första hand ville undvika att vårt land skulle få en negativ opinion emot sig.

Herr talman! År 1959 kom otvivelaktigt efter år 1956. År 1956 formade jag den svenska regeringens deklaration i anledning av Ungernhändelserna. Jag frågade, om denna deklaration var att uppfatta såsom en känslomässigt betonad aktivisering av den svenska utrikespolitiken. År 1959 vidhöll jag min rättighet att forma deklarationer av samma typ. 1959 kommer efter 1956, och jag har därför ingen som helst anledning att ändra min bedömning. Sverige skall ha rätt att säga sin mening, men naturligtvis skall det ske på ett sådant sätt att vi icke framstår såsom bundna vid ett visst block.

Herr talman! Utrikespolitik är ju numera — vilket är allom bekant — inte enbart en fråga om relationer mellan stater, mer eller mindre dikterade av maktens lagar och praktiskt taget undantagslöst av snäva och kortsiktiga nationella intressen. Det är, som vi alla vet, också — och i stigande utsträckning — fråga om ett institutionaliserat internationellt samarbete i internationella och regionala mellanstatliga organisationer. Det är fråga om ett samarbete ovanför gränserna, vilket har ganska litet att göra med den traditionella utrikespolitiken från tiden före det andra världskriget. Jag ämnar, herr talman, i detta korta inlägg uppehålla mig vid några aspekter av denna del av utrikespolitiken därför att de framstår för mig som i framtiden allt viktigare inslag i det utrikespolitiska agerandet för ett land som Sverige. Självfallet skall jag därvid inte gå in på den del av utrikespolitiken som kallas biståndspolitik, eftersom den blir föremål för särskild debatt längre fram under denna session. Men det förefaller mig viktigt att Sveriges aktuella roll i sådana utrikespolitiska sammanhang — också där vårt land inte har ett iögonenfallande och omedelbart eget intresse att bevaka — tas upp till diskussion i en utrikespolitisk riksdagsdebatt. Samarbetet ovanför gränserna i denna form är ett belysande uttryck för något som är ett faktum i vår tid men som ännu inte särskilt många vill erkänna, nämligen att det nationella oberoendet har avsevärt naggats i kanten och det nationella suveränitetsbegreppet har blivit åtskilligt urgröpt av den faktiska utvecklingen själv. Den hårda materiella verkligheten kommer att tvinga fram en funktionsmässig internationalisering på område efter område i avsikt att åstadkomma en planmässig hushållning med och en avsevärt rättvisare fördelning av begränsade och knappa globala resurser. Inte minst har de gångna årens intensiva förberedelsearbete för FN:s internationella miljövårdskonferens, som nu om drygt två månader samlas i Stockholm, fördjupat vårt tänkande, breddat våra kunskaper och fått oss att flytta fram positionerna i fråga om det nödvändiga, ja rent av oundgängliga, internationella samarbetet på detta område. Det är min övertygelse att vi fortare än många anar kommer att få tillsammans med världens övriga nationer ta ställning till behovet av en internationalisering av funktioner sådana som forskning och utveckling, energiförsörjning, utvinning av världshavens resurser och utnyttjande av rymden. På en del av dessa områden har Sverige i själva verket varit bland de första att ställa krav på en internationell regim. Till dem som fruktar konsekvenserna av sådana avkall på den nationella suveräniteten kan sägas som en känd norsk folkrättslärd och FN-sakkunnig har uttryckt det: En av de rättigheter som följer med nationell suveränitet är att göra avkall på denna suveränitet när det gagnar ens intressen. Och en av de viktigaste uppgifter som vi står inför på utrikespolitikens eller, jag vill hellre säga, den internationella politikens område är att göra klart i vilken ökande utsträckning en internationell institutionalisering gagnar både våra egna och andras långsiktiga intressen. Det internationella miljövårdssamarbete som jag nyss hänvisade till är ett sådant område. Förberedelsearbetet på det mellanstatliga planet för juni månads FN-konferens är nu praktiskt taget avslutat i och med att den förberedande kommittén denna månad har haft sitt sista möte i New York. FN-konferensen blir platsen, hoppas vi, där första steget skall tas till en fastare internationell institution på miljöområdet. Vi har en självfallen skyldighet på svensk sida att lämna en aktiv medverkan till detta och medverka till en bred internationell samling kring det fortsatta samarbetet. Jag skulle gärna, herr talman, vilja upprepa vad jag sade i en debatt här förra året: Vi skall inte överskatta men heller inte underskatta vikten av de bidrag som vi som en liten men aktiv medlem av det internationella samfundet kan och måste ge. FN befinner sig i dag i en politisk och finansiell kris.

Därför måste FN:s medlemsstater — och där tillhör Sverige tillsammans med en grupp medelstora och mindre stater de mest aktiva och de som relativt mest osjälviska betraktade — tvärtom göra allt i sin förmåga att gradvis stärka FN-apparaten och ge den resurser att ta på sig vidgade befogenheter som instrument för det internationella samfundet. För, som en ung amerikansk statsvetare uttryckte det nyligen, FN är en institution som har blivit oumbärlig innan den har blivit möjlig. Det är riktigt att i den mening vi måste se ett FN fungera har denna organisation ännu inte blivit möjlig. Men den måste bli det. Herr talman! Detta är ju också en handelspolitisk debatt. Det finns skäl, menar jag, att vidga det hittills ganska dominerande perspektiv som har präglat den delen av debatten genom att i likhet med herr Möller i Gävle tidigare i dag erinra om att en inom FN-systemet utomordentligt viktig tilldragelse — den tredje världshandelskonferensen — tar sin början i Santiago di Chile om ungefär tre veckor. De mer regionalt betonade, men betydande handelspolitiska problem som nu för vår del befinner sig i ett akut skede, kommer där att kunna sättas in i sitt internationella sammanhang. Detta är viktigt för att ge ett vidare perspektiv på de bekymmer för handelsfrågor och monetära problem i vår del av världen, som naturligtvis är akuta och påtagliga nog och vilkas lösning dessutom är viktiga för andra delar av världen. Men dessa problem gäller ändå länder med en stabil ekonomisk grundtrygghet och ett på det hela taget väl organiserat samhällsekonomiskt maskineri. Den monetära krisen, som tillspetsades så dramatiskt förra hösten och som sannerligen fortfarande inte har fått någon mer långsiktig lösning, drabbade u-länderna, ekonomiskt svaga och sårbara redan förut, speciellt hårt. Det är knappast ägnat att förvåna att dessa länder tog till orda i protest, med stigande eftertryck, i en rad FN-organ mot de åtgärder som ett antal stora, rika och mäktiga länder vidtog under fjolåret i syfte att söka rädda sin egen ekonomi. Alldeles speciellt kom detta till uttryck vid det ministermöte i 77-landsgruppen i Lima i oktober-november 1971, som sammankallades för att förbereda u-ländernas agerande vid den kommande världshandelskonferensen. Också från talesmän för ilandsvärlden uttrycktes under hösten förståelse för de speciella och svåra handelspolitiska problem som u-länderna ställdes inför i samband med den världsmonetära krisen och de krav på de industrialiserade länderna som detta måste leda till. Inte minst gav finansminister Sträng vid Världsbankens styrelsemöte i september 1971 — då han talade på samtliga nordiska länders vägnar — kraftfulla uttryck för en sådan inställning. Det är viktigt att sådana uttalanden följs upp av konkret handling.

Tidskriften Aktuellt i Handelspolitiken har just kommit ut med ett specialnummer om den tredje världshandelskonferensen, och den innehåller en väl sammanställd beskrivning av u-ländernas aktuella ekonomiska situation. Där påpekas bl.a. att u-ländernas andel av världshandeln, som 1950 uppgick till närmare en tredjedel, vid 1960-talets början sjunkit till 21 procent och vid dess slut till 18 procent, trots att värdet av u-ländernas export under 1960-talet ökade med 100 procent. Vi vet naturligtvis att en varaktig ekonomisk och social utveckling i u-länderna, vilket är detsamma som ökad ekonomisk och social rättvisa internationellt, inte kan äga rum utan att u-ländernas exportvaror får en helt annan ställning på världsmarknaden.

Därtill måste de rika länderna på alla områden av världshandeln visa en annan öppenhet för u-ländernas krav och en annan beredvillighet att i rimlig grad gå dem till mötes. Från Limamötet i höstas kommer u-länderna laddade med krav på i-ländernas agerande därvidlag, krav som också fördes fram i form av en resolution vid FN:s generalförsamling i höstas. Det gäller sådana saker som att u-länderna kommer att insistera på någon form av medverkan i förhandlingarna om en mer långsiktig lösning av den världsmonetära krisen, med andra ord en ny internationell uppgörelse som skall avlösa Bretton Woods-uppgörelsen från andra världskrigets slut. Därvid är det inte minst viktigt dels att ett förhandlingsmaskineri tillskapas, som ger möjlighet till en aktiv medverkan av u-länderna i förhandlingsarbetet, dels att u-ländernas ställning och möjlighet att påverka beslutsprocessen i Internationella valutafonden förstärks. Tekniska svårigheter kan därvidlag inte få vara avgörande. Det gäller vidare att i någon form lösa det svåra problemet om en fungerande internationell reservvaluta, följande på vad som framstår som dollarns definitiva sammanbrott i den rollen. Det gäller stödåtgärder för att stärka u-ländernas exportkapacitet men också beredvillighet — i handling — att i konsekvens härmed ännu mer öppna i-ländernas inhemska marknader för u-ländernas produkter. I-ländernas positiva inställning till detta kommer utan tvivel att sättas på prov i en situation, där USA är hårt inställt på att genom en rad åtgärder radikalt återställa och förstärka sin handelsbalanssituation och där övriga i-länder därigenom kommer att känna sig föranlåtna att se om sina egna hus i detta avseende. I det sammanhanget finns det skäl att understryka en förhoppning om att det svenska initiativet att genom s.k. supplementär finansiering säkra u-länderna mot oförutsedda långvariga exportbortfall tar påtagliga steg framåt mot en lösning vid den tredje världshandelskonferensen. Herr talman! Dessa och andra världshandelspolitiska problem, som är högst reella problem för de u-länder, vilkas utvecklingsansträngningar vi har sagt oss så bestämt vilja stödja, måste enligt min mening ständigt finnas med i diskussioner om internationell handelspolitik. De måste därvid ges en betydligt större vikt och resultera i betydligt mer av praktisk handling än vad som nu sker i de rika industriländerna.

Fru talman! Regeringsdeklarationen betonar att vårt lands internationella engagemang, t.ex. inom ramen för FN, ansluter sig till en traditionell linje i svensk utrikespolitik att verka för att stärka och utveckla den internationella rättsordningen. Det finns all anledning att understryka detta. Med sommarens FN-konferens i Stockholm om miljöfrågorna kommer det internationella samarbetet kring den mänskliga miljön i centrum för världens intresse. Även om denna konferens spänner Över ett vitt fält, som berör alla former av mänskligt liv och vetenskap, finns det särskild orsak att återföra debatten till behovet av att stärka och utveckla den internationella rättsordningen. Det räcker inte med att utveckla vetenskap och opinion i frågor om vår livsmiljö. Det gäller nu att skapa internationella samlevnadsnormer inom miljövården och att inom ramen för den internationella rättsordningen verka för efterlevnaden av dessa normer. Det är ett livsvillkor för utvecklingen i vår värld, som nu, kanske litet yrvaket och trevande men med växande engagemang och oro, börjat diskutera de gemensamma och trots allt starkt begränsade resurserna. Man kan ha vilken uppfattning man vill om realismen i de mer eller mindre uppmärksammade katastrofteorier om världens råvarusituation som nu lanseras. Det är dock ofrånkomligt att den debatten påverkar en internationell opinion. Detta kommer också att påverka arbetet i internationella organ och över huvud taget umgänget mellan nationer. Successivt kommer vi att möta en förändring av det klimat i vilket utrikespolitiken på detta område arbetar. Det föreligger nu ett växande och stort behov av översyn och samordning av skilda internationella organs insatser inom miljösektorn. Stockholmskonferensen bör kunna bidra till denna samordning. Det bör även vara en långsiktig uppgift för svensk utrikespolitik att verka för ökad planmässighet på det här området. Enbart i Europa kan man beräkna att ett SO-tal skilda organ nu verkar på naturvårdsoch miljövårdsområdet. Mycket av detta arbete är banbrytande, t.ex. OECD:s projekt med den s.k. sura nederbördens problem, FN:s sjöfartsorganisations arbete på internationella oljeskyddskonventioner och havsforskningsrådets arbete rörande föroreningarna i Nordsjön och Östersjön. Om detta banbrytande arbete skall ge någorlunda snabba politiska resultat, behövs verkligen planmässig samordning och internationell opinionsbildning. Problematiken inom denna sektor överensstämmer väl med den som råder inom nedrustningsarbetet. Beröringspunkterna är för övrigt många och målsättningen gemensam: att förbättra livsmiljön. Arbetet, som denna vår tagit ny fart, med att komplettera överenskommelsen i 1925 års Genéveprotokoll med en konvention rörande kemiska vapen är synnerligen angeläget och har aspekter långt vidare än de rent säkerhetspolitiska. Över huvud taget förefaller man nu ha nått den punkt där nedrustningsarbetet måste bedrivas med ökad flexibilitet och på flera fronter utan att fördenskull ansvaret för kontinuiteten och systematiken minskar vid de permanenta Gendveförhandlingarna. Fortfarande är livsmedelsförsörjningen ett av de stora och centrala internationella problemen. Det är i stora delar av vår värld det allt annat överskuggande problemet ännu i dag. Tyvärr har inte det internationella livsmedelsprogrammet, World Food Programme, fått den uppmärksamhet och de resurser läget kräver. Den debatt som här i landet på nytt har väckts om sänkningen av självförsörjningsgraden inom livsmedelsproduktionen är kanske betecknande för att man på sina håll ingenting lärt och ingenting glömt. Det finns ingen anledning att i denna debatt erinra om konsekvenserna för sysselsättning, regionalpolitik eller livsmedelsstandard av dessa förslag. Förslagen om en sänkt självförsörjningsgrad är i detta sammanhang endast intressanta som ett exempel på hur kortsiktig, nationell och egoistisk debatten kan bli om den förs frikopplad från den internationella situationen. Jag tror att den tiden är förbi när man kan betrakta världsmarknaden för livsmedel som den rike mannens smörgåsbord. De livsmedelsresurser som finns borde dock göra det möjligt att undvika t.ex. att den generation av barn som nu föds och växer upp i vissa u-länder får bestående skador på grund av undernäring. Livsmedelshjälp till barn och gravida kvinnor, till barn i skolan och till arbetare i tunga och särskilt angelägna arbeten tillhör det internationella livsmedelsprogrammets uppgifter. Tyvärr måste man dock konstatera att den internationella solidariteten inte varit tillräckligt stark för att realisera dessa målsättningar. Även när det gäller detta avsnitt av frågan om vår gemensamma livsmiljö skulle det vara angeläget om vi i vårt land kunde ge ett väsentligt bidrag i internationell samarbetsanda och omsorg om livsmiljön. Den EEC-debatt som kammaren lyssnat till här i dag har dröjt vid många aspekter. Den har delvis kanske varit överraskande, eftersom vissa debattörer strävat efter att utvärdera ett förhandlingsresultat som ännu inte föreligger. Jag vill begränsa mig här till att ge ett erkännande åt regeringen och dess förhandlare i Bryssel för att man av allt att döma hittills energiskt värjt sig mot EEC-sidans propåer med ensidiga krav om marknad för sina jordbruksprodukter här i Sverige. Att medge sådana lättnader är givetvis helt uteslutet. Regeringen har i det läget sett sig föranlåten att själv ställa krav på det här området, om vilket kommissionens förhandlare dock sagt att man inte har befogenhet att förhandla. I den situation som sålunda uppkommit vore det, som jag ser det, bäst om man helt kom ifrån den köpslagan som utvecklat sig. Med andra ord: jordbruket borde lämnas helt utanför dessa förhandlingar. Förhandlarna måste under alla förhållanden även fortsättningsvis stå emot locktoner om erbjudanden på andra områden mot betalning på jordbruksområdet. Å andra sidan måste eventuella tillmötesgåenden från EEC-sidan på dess egen livsmedelsmarknad i de fortsatta förhandlingarna underkastas en mycket noggrann prövning. Frågan är nämligen vad sådana lättnader kan vara värda i ett läge då EEC själv når eller kommer över 100-procentig självförsörjning. Med det synnerligen effektiva gränsskyddssystem som man där har utvecklat kan svenskt lantbruk komma att bli utestängt från marknaden, vilka lättnader som än skulle skrivas in i ett avtal mellan Sverige och EEC. Sådant skall man, fru talman, givetvis inte betala för.

Fru talman! År 1971 är ett minne blott, och det finns verkligen många anledningar att analysera det året, fundera på det och dra lärdomar av det. I stort sett har väl svenskt näringsliv den uppfattningen att 1971 är ett år som man skall glömma. Men frågan är om 1972 blir så förfärligt mycket bättre, även om jag tycker att man uppfattar att en konjunkturomsvängning är på gång i flera av de för Sverige viktigaste köparländerna och kanske också i viss utsträckning i Sverige självt. Många anser att även om det skulle vara på det sättet att konjunkturen går uppåt tvingas Sverige med sitt kostnadsläge och sin inflation att ta till strukturella åtgärder i en takt som kanske inte är enbart nyttig. Det är också möjligt att det har varit betydligt mer struktur än konjunktur i 1971 och att det också kommer att sätta sina spår på 1972, även om det skulle bli ett bättre år. Det är väl ingen hemlighet att näringslivet har deppat under det gångna året och fortfarande deppar. Det verkar som om en del av luften skulle ha gått ur näringslivet, och det bästa beviset på det är väl att man trots ansträngningar inte har fått någon fart, inte något varv på de industriella investeringarna. Uttryck som att ”hästen vill inte äta trots att det finns gott om hö” har man hört. Konjunkturerna har naturligtvis dämpat lusten, kostnadsläget likaså. Protektionism i vissa köparländer har varit en missräkning. Valutaoro har spelat in. Japanernas allt starkare intresse för den europeiska marknaden har också varit ett uppmärksammat inslag med negativ tolkning för oss, eftersom Europa är vårt viktigaste avnämarområde. Men i botten på den modfälldhet och framtidsoro som präglar många svenska företag, små som stora, ligger dock behandlingen av EEC-frågan. Så här skriver VD i den mekaniska verkstadsindustrins branschorgan: ”Västeuropa är den dominerande marknaden för svensk verkstadsexport och möjligheterna är små att kompensera sig på andra utlandsmarknader än EEC. Därför är man inom verkstadsindustrin oroad över den negativa attityd till Sverige som vår politik under det gångna året har lett till. Mekanförbundet har många kontakter med sina kolleger i Västeuropa. Vi har funnit, att dessa uppfattar den svenska politiken som ett uttryck för självtillräcklighet”, skriver han. Och han fortsätter: ”Man känner Sverige som ett rikt land med höga löner och hög social standard. Man kan därför inte förstå vår inställning till EEC och Europa, som man uppfattar som självgod. Man anser att vi vill ha alla fördelarna av ett samarbete utan att offra något för den europeiska samhörigheten. Jag har märkt att denna självgoda attityd som kommit att bli vår image lett till att vi förlorat sympati och förtroende.” Så långt Nils Lundqvist i Mekanförbundet. Vad som förvånat näringslivet är väl en viss utmanande otaktiskhet i själva förhandlingsuppläggningen, bl.a. att innan man ens har resonerat om t.ex. associering utdöma det alternativet. Vad som också har förvånat är att det klena resultat som nåtts hittills har betraktats som framgångsrikt — men kunde man egentligen ha nått mycket mindre? När våra så stora kundländer, våra tidigare EFTA-bröder, nu med framtidstro i blicken drar in genom dörr 237 ter sig utsikten genom dörr 113 inte särskilt upplyftande. Nog borde vi väl ha försökt att titta in genom dörr 238, dvs. den som har med associering att göra? Det har också folkpartiet föreslagit. De här EEC-funderingarna är inte till för att dra upp en EEC-debatt. Förhandlingarna är ju i gång i stort. Men vad jag tror det är väsentligt att fästa uppmärksamheten på är att man får till stånd en utvecklingsparagraf, vilket också Gunnar Helén nämnde i sitt anförande. Vi som är så oerhört handelsinternationellt inriktade, vi kan ju sägas — på sitt sätt — redan vara mer eller mindre med i EEC. I varje fall är vi sedan många, många år stadigt etablerade på de marknaderna. Det kan inte vara vettigt att vi på sikt skall avhålla oss från det inflytande på olika områden som vi helt enkelt behöver. Det finns olika skäl till det. Ett skäl är att vi genom vårt höga kostnadsläge i Sverige mer och mer får strukturera om oss, och det betyder att verkstadsindustrins produkter får bära ett allt större ansvar. Men verkstadsindustrins produkter möter å andra sidan en allt hårdare konkurrens, och då inte bara ifrån EEC-marknaderna själva. Den amerikanska handelsbalansen har gjort det nödvändigt för amerikanerna att se om sitt exporthus, och de har kastat blickarna i första hand på den europeiska marknaden. Det är en betydligt större amerikansk aktivitet nu än för bara något år sedan. Det skapade ökad konkurrens. Men därtill kommer en sak som är betydligt allvarligare, och det är japanerna. Genom Nixons utspel har japanerna tvingats, och kommer än mer att tvingas, att hitta andra marknader för sin alltmer ökande produktion — i vissa fall, höll jag på att säga, överskottsproduktion — främst på den verkstadstekniska sidan. Och även där har Europa kommit särskilt i det japanska blickfånget. Såväl amerikanerna som japanerna har i relativt stor utsträckning samma produktexportstruktur som man har i Europa och som vi kanske alldeles särskilt har i Sverige. Det gör att det kommer att bli en strid på kniven inom väsentliga produktområden, och därvid är det oerhört viktigt för svensk industri att man får vara med och ta del i de beslut som kommer att fattas inom EEC och som har med vår produktframtid och därmed också med vår sysselsättning att göra. Sådana beslut kan vara upphandlingsförordningarna inom EEC; där har vi lätt att bli diskriminerade. De kan ha med standardisering av produkter och materiel att göra. Skall vi stå utanför, som har en så viktig roll i det sammanhanget? Det kan vara fråga om rollfördelning, t.ex. inom dataindustriområdet, där européerna skall möta den amerikanska konkurrensen. Vad blir det över till oss? Blir det skräpet? Det kan vara tal om samarbetsprogram inom kapitalkrävande branscher. Det här är bara exempel — det finns mycket annat. Det är därför nödvändigt att vi så småningom får en närmare anknytning till EEC än vad ett frihandelsalternativ innebär. Men det finns ytterligare en sak. Jag hade tillfälle att förra veckan besöka USA, och de kontakter jag hade med företag gav vid handen att ingen seriös amerikansk konsult i dag inför sin amerikanska uppdragsgivare föreslår Sverige som lokaliseringsområde för att lägga produktionen här, trots att tullfrågorna för de varugrupper det var fråga om inte utgjorde något hinder. Tvärtom avrådde man amerikanska företag från detta. Man uppfattade Sverige som på väg mot en europeisk isolering, och det kan inte vara bra vare sig för vår marknadsföring av svenska produkter eller för vår sysselsättning att man betraktar vårt land på detta sätt. Det hjälper inte vad vi själva från talarstolarna deklarerar. Det är här inte fråga om vad vi säger utåt, utan det är fråga om hur människor uppfattar vad vi säger. Och ändå borde Sverige passa in i många amerikanska mönster med hänsyn till vår tekniska standard, vår utomordentliga arbetskraft, vår långa industriella erfarenhet och vår relativt gynnsamma företagsbeskattning — särskilt gynnsam om man jämför med amerikanska förhållanden. Tips till industriministern: Bjud hit viktiga amerikanska konsultföretag och sälj idén att också Sverige är ett alternativ för fabriksetablering när det gäller att täcka den europeiska marknaden! Jag vill alltså med detta säga att EEC-frågan också är en tullfråga men att den kanske i första hand är en medverkansfråga och en anseendefråga.

Fru talman! I dagens regeringsdeklaration saknas vad som borde vara självklart i en sådan deklaration, nämligen en analys av Sveriges utrikespolitiska läge, en analys av vad som hänt i det sammanhanget sedan föregående år, en analys av prognoser och av teorier och verklighet i samband därmed. Men herr Wickman skall som nytillkommen deklarant inte klandras för det; han har följt en sedvänja som hans företrädare sedan Östen Undéns tid har upprätthållit. Ändå hade väl, fru talman, deklarationen vunnit i intresse om man hade gjort en sådan analys. Det hade framför allt för allmänheten varit en stimulans till utrikespolitisk bedömning. Jag vet inte varför man är så rädd för sådana analyser i detta sammanhang. Tror man att man är på farlig mark? Tror man att ett och annat ögonbryn kan rynkas på sina håll? Jag anser det felaktigt att undvika problem av det slaget. Med en sådan analys så hade också diskussionen om avspänning, som fördes här i förmiddags, kunnat få en konkretare kontur. Jag skall inte ge mig in på den diskussionen i detalj, jag skall bara anföra några korta reflexioner. För det första ligger i dag avspänning i Centraleuropa i stormakternas intresse. Men kommer detta intresse att bli bestående? Där vill jag alltså sätta ett frågetecken. För det andra betyder avspänning på mitten — avspänning i Centraleuropa — icke nödvändigtvis avspänning på flankerna. Därom kan stater på Balkan vittna och därom kan vi dra vissa slutsatser av vad som försiggår i norr i Europa. Här vill jag göra en parentes. Såvitt jag vet har Sveriges riksdag aldrig någonsin från utrikesledningen erhållit en analys av läget i Östersjön och den militära aktivitet som där utvecklas icke från ett block utan från flera block, icke från en stat utan från flera stater. Men nog vore det på sin plats att så skedde någon gång. Och det vore väl ännu mer på sin plats att diskussionen någon gång kom in på sakuppgifter från regeringens sida om vad som försiggår i Nordkap i nordligaste Europa, ett ämne som varit föremål för livliga debatter gång efter annan i Norge och i norska stortinget men som i årets regeringsdeklaration — som herr Bohman påpekade — avfärdas med sex ord. För det tredje är det väl alldeles uppenbart att om stormakterna skulle komma överens om ett ömsesidigt tillbakadragande av konventionella trupper i Europa, så skulle det påverka Sveriges militärpolitiska läge. Dras de amerikanska trupperna tillbaka och också de sovjetiska kvarstår i alla fall det faktum, att det sannolikt är närmare till de sovjetiska kasernerna från Centraleuropa än till de amerikanska. För det fjärde får man inte sluta ögonen för de faror för framtiden som kan finnas i det faktum att folkens självbestämmanderätt icke erkänts i alla stater. Vi talar ju ofta om detta när det gäller avlägset belägna länder. Jag förstår inte varför vi inte också skulle kunna tala om det när det gäller näraliggande länder, när det gäller grannar, och erkänna det faromoment för avspänningen som ligger i avsaknaden av självbestämmanderätt inom dessa områden. Men, fru talman, nog sagt om avspänningen — den är ju så mycket diskuterad i förmiddags här. Vad jag emellertid i sammanhanget ett ögonblick skulle vilja beröra är utrikesministerns — som jag tycker — nästan vilseledande uppgift om att försvarskostnaderna i Sverige föreslås ökade under nästa år. Utrikesministern har så rätt när det gäller nominella tal — ökningen är 100 miljoner eller något sådant — men som gammal statssekreterare i finansdepartementet vet han naturligtvis att om inflationen har dragit fram över försvaret likaväl som över andra områden, så är detta en lek med ord. I själva verket föreslår regeringen i sin försvarsproposition en urholkning som inom några år leder till en mycket allvarlig nedrustning. Varför skall man då framställa detta som en upprustning bara på grund av att en nominell siffra höjs? Det är ju att vilseleda riksdagen. Låt mig gå över till ett annat ämne, fru talman. tidigare berörd här av herr Antonsson — kunde väl inte undgå att märka den miljöförändring som har skett. För två år sedan, i Reykjavik, var det en mycket optimistisk anda, en optimistisk stämning Man trodde att Nordektraktaten skulle kunna avslutas. Den finländske statsministern hade icke hunnit landa i sitt hemland förrän planerna härpå avskrevs. I Köpenhamn i fjol var det — om jag så får uttrycka mig — en mellanstämning. Man visste icke vilka vägar de olika länderna skulle beträda i de ekonomiska sammanhangen. I år i Helsingfors var det en annan stämning. Det var uppenbart att det var de svenska statsråden och den svenska regeringen som strävade efter liv i debatten, konkreta förslag, nya synpunkter och nya initiativ. Men det var lika uppenbart att intresset från de danska och norska regeringsledamöterna var betydligt svalare. Suget från söder hade börjat, suget från EEC, och det suget kommer att fortsätta och växa i styrka, om icke något oförutsett inträffar. Detta märktes på många sätt. Jag tror att vi får inrätta oss efter det och inte vara alltför optimistiska i vår bedömning av det nordiska samarbetets faktiska fortsättning. I regeringsdeklarationen i år står det: ”Det finns emellertid skäl att slå fast att utsikterna till ett fortsatt nära samarbete inte behöver bedömas negativt.

Detta sug från söder märktes som sagt på många sätt. Det föranledde bl.a. den kommentaren i vissa tidningar att Nordiska rådets sammankomst — inom parentes sagt ett massuppbåd — mera var ett skådespel för folket än en realitet i det läge som uppstått, där de nordiska länderna vandrar olika vägar för att lösa sina marknadsproblem. Det märktes också i en irritabilitet som var påfallande, ibland säkerligen befogad, ibland kanske obefogad. Det var en irritabilitet som orsakades av olika händelser.

Den prestationen var så skicklig att en tidningsman, som ju också ibland har till uppgift att presentera gamla saker som nya, var fylld av beundran. I sak tror jag dock att man inte skall ha för stora förväntningar på resultatet av de olika utspelen. Statsminister Palme sade med all rätt att vi måste respektera varandras vägval, och vi skall inte uttala oss om dem på ett sätt som kan vålla irritation eller skada. Tyvärr följdes väl inte detta råd helt vare sig av statsministern eller hans kolleger i olika sammanhang, och det var ju att beklaga. Jag tror att om vi skall kunna rädda väsentliga delar av vårt nordiska samarbete — och det hoppas jag att vi skall kunna göra — måste man gå till verket mycket varsamt och iaktta en betydande återhållsam het både i ord och gärningar i det nordiska samarbetet. Till sist två små saker till, fru talman — den ena är för övrigt inte så liten. Utrikesministern sade att det inte skall förekomma några större nyheter under en utrikesdebatt i Sveriges riksdag, och det har han väl rätt i. Det är nog inte nödvändigt. Men utrikesministern kom själv med en nyhet. Han lämnade den uppgiften att Sverige bidrar till dagordningen vid en kommande europeisk säkerhetskonferens genom att föreslå någon form av skiljedom som ett ämne för konferensen i fråga. Förslaget gick ut på att tvister skulle hänskjutas till avgörande av sådan skiljedom. Det var en nyhet. Jag tror inte att utrikesnämnden är underrättad om detta förslag, vilket jag tycker att nämnden borde ha varit om ämnet har förts på tal vid några av de resor som i dag är så vanliga utrikesministrar emellan. Men det återstår vissa frågor att ställa i sammanhanget. Vad slags skiljedom strävar man efter? Är det ett institut som skulle vara regionalt eller universellt för Europa? Är det ett institut som skulle komplettera Haag-domstolen, vilken som bekant lider av svårartad arbetslöshet? Är det ett institut som skulle vara obligatoriskt för europeiska stater eller grupper av sådana eller är det ett frivilligt institut? Om allt detta borde väl någon klarhet vinnas innan projektet förs vidare, och riksdagens utrikesdebatt hade väl varit ett lämpligt forum för sådan klarhets åstadkommande. Man kan också utgå från att regeringen, eftersom den tar upp denna fråga i deklarationen och i samtal med andra länder, är angelägen om att icke låta någon som helst misstanke uppstå att det är fråga om en anordning som skulle ersätta tidigare icke-angreppsavtal. Värdet av sådana, vilka föreslogs i stor skala i slutet av 1930-talet av vissa länder, framför allt ett visst land, känner vi ju alla till. Danmark slöt icke-angreppsavtal med Tyskland, och dess värde bevisades den 9 april 1940. Någon förväxling med något sådant kan det väl inte bli fråga om. I så fall är det ju ett sätt att dölja verkligheten, men jag utgår ifrån att så icke är fallet utan att det här är fråga om ett skiljedomsinstitut i vanlig, erkänd mening. Till sist bara en detalj, fru talman! Herr Björk i Göteborg sökte slå utrikespolitiskt mynt av inrikespolitik. Jag tyckte inte han var särskilt framgångsrik i växelstugan. Han gjorde gällande att ett konservativt maktetablissemang i Sverige 1940-1941 hade trott på tysk seger och därför var berett till eftergifter gentemot tyskarna. Jag känner inte till något sådant maktetablissemang. Såvitt jag förstår var det politiska maktetablissemanget då i Per Albin Hanssons händer, och han var väl inte särskilt konservativ av sig. Jag vet inte varifrån herr Björk har fått det där.

Fru talman! Jag förstår inte riktigt varför herr Hernelius blir så irriterad och påstår att jag försöker slå utrikespolitiskt mynt av inrikespolitik. Jag gjorde ett försök till analys av sambandet mellan inrikespolitik och utrikespolitik och anförde därvid ett historiskt exempel som hade aktualiserats i debatten av herr Burenstam Linder. Jag vet mycket väl att Gösta Bohman inte kan göras ansvarig för Gösta Bagges förehavanden under krigsåren. Men det är intressant att notera att herr Hernelius årtionden efter dessa händelser tydligen känner något slags moraliskt behov av att solidarisera sig med den tidens högerpolitiker. Det är inte jag som dragit upp någon sådan träta. Existensen av ett konservativt etablissemang i Sverige under 1940-talet är så notorisk och så allmänt bekant att jag tycker att herr Hernelius' fråga på den punkten var totalt onödig.
Fru talman! Vad Staffan Burenstam Linder gjorde var, om jag inte är fel underrättad, att han citerade ett par rader ur Per Albin Hanssons dagbok vilka löd: ”Så bröts vår kära och strikt hållna neutralitetslinje av insikten om det orimliga i nuvarande läge att taga risken av ett krig.” Det var kanske inte riktigt utmärkande för ett konservativt etablissemang. Men vad herr Björk i Göteborg ville komma fram till — och det tycker jag är mycket intressant — var att man, för att utrikespolitiken skall vara tryggad, skall ha samma inrikespolitiska maktinnehav som man tidigare haft; det är precis det resonemang som förs i enpartistaterna.

Per Albins situation var att han måste, för nationens sammanhållning och inför risken av ett krig, söka något slags kompromiss med det konservativa etablissemanget.

Fru talman! Den 14 mars firade nedrustningsförhandlingarna i Genéve sitt tioårsjubileum. Vad har man åstadkommit under det decennium som gått? Ett sätt att svara på frågan är att hänvisa till den ständigt pågående upprustningen. Under de senaste tio åren har världens samlade militärutgifter stigit från 120 till 200 miljarder dollar per år — en ganska fantastisk siffra. Satsningen på förstörelsekapacitet har varit snabbare än ökningen av den totala produktionen i världen. Särskilt kraftig har ökningen av militärutgifterna varit i de fattiga länderna. I ljuset av dessa siffror har man kanske ingen anledning att vara särskilt imponerad över vad som uppnåtts under de tio åren av förhandlingar i Genéve. Och i och för sig är väl en sådan bedömning inte helt orimlig. Nedrustningskonferensens målsättning är enligt den sovjetisk-amerikanska s.k. McCloy-Zorin-överenskommelsen att åstadkomma ”allmän och fullständig avrustning”. Sanningen är emellertid att man över huvud taget aldrig gett sig i kast med den uppgiften. Arbetet i Genéve sker inom en kommitté som får uppdrag av FN:s generalförsamling och som rapporterar sina resultat dit. I själva verket äger dock förhandlingarna rum under sovjetisk-amerikansk ledning och varken USA eller Sovjet är eller har någonsin varit intresserade av någon egentlig nedrustning. Vad de båda supermakterna tillåtit Genéveförhandlarna att ägna sig åt har varit uppgiften att förbjuda eller begränsa användning och framställning av vissa vapentyper och att försöka avmilitarisera vissa områden. Men hela tiden tycks det ha varit en tyst förutsättning för varje sådan överenskommelse att den inte får inkräkta på supermakternas handlingsfrihet. De förbud man gått med på har gällt vapen av tekniskt och strategiskt begränsat värde, och de restriktioner i övrigt som innefattats i de olika nedrustningsavtalen har uteslutande haft effekt för andra undertecknare än de båda supermakterna USA och Sovjet. Det för oss kanske mest betydelsefulla avtalet, det s.k. ickespridningsavtalet från 1968 är karakteristiskt för denna politik. Avtalet förbjuder alla stater som vid årsskiftet 1966-1967 inte hade egna kärnvapen att tillverka eller köpa kärnladdningar. I och för sig ligger det naturligtvis ett värde i att stormakterna på det sättet förbinder sig att inte sälja kärnvapen till andra länder, men avtalet hindrar inte kärnvapenmakterna att själva gruppera kärnvapen på allierat territorium och hindrar dem heller inte från att fortsätta att utveckla sina egna vapen. Värdet av avtalet måste dessutom bedömas i ljuset av att två av kärnvapenländerna, Frankrike och Kina, inte är med och att av de länder som har tekniska och ekonomiska förutsättningar för framställning av egna kärnvapen bara två, Sverige och Canada, har skrivit på. På samma sätt är provstoppsavtalet från 1963 mindre ett nedrustningsinitiativ, mera en överenskommelse ägnad att befästa stormakternas exklusiva rätt att svara för upprustningen på atomvapenområdet. När avtalet ingicks hade USA och Sovjet redan kommit ganska långt i teknisk utveckling av sina kärnvapen. I och för sig var det naturligtvis med hänsyn till farorna med radioaktivt spill av intresse att dessa båda stater upphörde med kärnexplosioner i atmosfären. Men det är väl också ganska uppenbart att sådana explosioner för USA :s och Sovjets del inte längre var tekniskt särskilt nödvändiga. Det var detta faktum snarare än någon önskan från supermakternas sida att själva bidra till en nedtrappning i atomvapenteknikens utveckling som gjorde avtalet möjligt. Hur verkningslöst avtalet varit visar också för det första att det inte förmått hindra Kina och Frankrike, som ju står utanför alla nedrustningsförhandlingar, att avstå från sina prov i atmosfären, för det andra att avtalet inte heller inneburit något hinder för USA och Sovjet att fortsätta sina provsprängningar. De båda supermakterna har kunnat företa dessa sprängningar under jorden i stället. Av en sammanställning som redovisades vid ett senatsförhör i Washington för en tid sedan framgick att Pentagon satsat närmare 15 miljarder svenska kronor på provsprängningar sedan det partiella provstoppsavtalet ingicks. Till detta kan läggas beräknade ca 6 miljarder för Sovjet och kanske lika mycket för Kina och Frankrike tillsammans, dvs. totalt närmare 30 miljarder svenska kronor. Kärnvapenmakternas samlade innehav av kärnladdningar motsvarar i dag en sprängkraft på 15 ton dynamit per person av hela världens befolkning. Trots denna gigantiska förstörelsekapacitet har det hittills visat sig omöjligt att få till stånd ett fullständigt provstoppsavtal. Från USA anför man som skäl att Sovjet vägrar att gå med på obligatorisk kontroll på platsen. I dag verkar dock det skälet knappast särskilt hållbart. Som bl.a. påpekats i svenska inlägg i Genéve kan en tillräckligt effektiv kontroll utövas, även om man nöjer sig med att kräva inspektion på platsen bara i vissa tveksamma fall. Den amerikanska inställningen i det här avseendet förefaller dock inte vara det enda hindret för att ett avtal även mot de underjordiska proven skall kunna komma till stånd. För det första har man från amerikansk sida låtit förstå att man oberoende av kontrollfrågan anser sig behöva fortsätta proven för att ha möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet. För det andra förefaller det sannolikt att Sovjet skulle möta ett eventuellt amerikanskt medgivande i kontrollfrågan med krav på att ett fullständigt provstoppsavtal måste omfatta alla kärnvapenstater, dvs. även Kina och Frankrike. Det är alldeles klart att detta är ett hinder för ett snabbt ingående av ett provstoppsavtal, för naturligtvis är man från dessa båda länders sida inte beredd att gå med på en frysning av det tekniskt-vetenskapliga utvecklingsarbetet i en situation, där Sovjets och USA:s övertag är så stort som i dag. De försök som nu görs i Genéve, inte minst från svensk sida, när det gäller att hitta lösningar på provstoppsfrågan genom kompromisser, som tar sikte på stormakternas inställning i kontrollfrågan, är rimliga och riktiga, men tyvärr är de väl dömda att misslyckas. När Canada vid den nu pågående sessionen som ett alternativ tänkte sig att USA och Sovjet skulle acceptera ett uppehåll i sin provverksamhet i avvaktan på en framtida kinesisk medverkan i ett totalt provstopp pekade detta kanske på en i och för sig mera realistisk utväg. Men samtidigt illustrerade det förslaget den låga ambitionsnivå som tvingat sig fram i Genéve. För vad det förslaget egentligen innebär är ju att man skall avvakta en tidpunkt då Kina — och jag antar även Frankrike — har kommit upp i nivå med USA och Sovjet när det gäller teknisk utveckling på kärnvapenområdena, dvs. man skall vänta till ett läge där fortsatta provsprängningar sannolikt är militärt överflödiga. När det gällde de s.k. biologiska stridsmedlen blev ett förbud möjligt först då stormakterna inte längre ansåg sig ha någon användning för den typen av vapen. Att det var så belystes ganska tydligt av att man misslyckades med att i samma avtal inkludera också de kemiska stridsmedlen — USA hade fortfarande användning för sådana vapen i Indokina. I dag tycks dessutom värdet av förbudet mot de biologiska vapnen vara i fara genom Sovjets krav på att säkerhetsrådet, där stormakterna kan blockera varje beslut med sin vetorätt, skall vara det organ som avgör om överträdelse mot förbudet har förekommit. Det är en rimlig inställning som Sverige intar genom att uppskjuta ratificeringen av avtalet i ett försök att den vägen utnyttja de påtryckningsmöjligheter som man eventuellt har för att därigenom tvinga fram andra regler för avtalets efterlevnad. Jag kan inte heller se att de övriga avtal som träffats av Genåvekonferensen eller som blivit ett resultat av diskussionerna där har haft någon stor betydelse ur militärpolitisk synpunkt. Förbudet mot att placera massförstörelsevapen på havsbottnen, som riksdagen godkände i höstas, innebär precis som provstoppsavtalet ett partiellt förbud, som dessutom i det här fallet bara tar sikte på strategiskt mindre intressanta möjligheter när det gäller havsbottnens militära användning. Det är också svårt att se att demilitariseringen av yttre rymden och himlakropparna samt förbudet mot militära anläggningar i Antarktis har någon egentlig militärpolitisk betydelse. Avtalet från 1967 om Latinamerika som atomvapenfri zon kunde mana till efterföljd för andra regioner, men både Sovjet och Cuba saknas fortfarande bland undertecknarna. Därmed är listan över efterkrigstidens nedrustningsinitiativ genomgången. Som underlag för något uppskattande jubileumstal är den inte särskilt användbar. Den här pessimistiska bedömningen av vad som hittills uträttats på nedrustningsområdet får ändå inte leda till slutsatsen att ansträngningarna bör upphöra. Gentveförhandlingarna erbjuder ett tillfälle för stormakterna att få kännedom om varandras intressen och värderingar. De tekniskt väl utvecklade möjligheter man i dag har att göra observationer av vad som händer på det militära området skapar ett någorlunda fast underlag för sådana diskussioner. Men givetvis är det en allvarlig brist att inte alla stormakter deltar. Där har nu en ny situation inträtt i och med att Kina blivit medlem i FN. En kinesisk anslutning till den nuvarande nedrustningskommittén i Geneve är givetvis inte tänkbar; ännu mindre än Frankrike är naturligtvis Kina berett att acceptera det förmynderskap supermakterna utövar där. Kina är dessutom över huvud taget inte berett att diskutera sådana partiella åtgärder på t.ex. kärnvapenområdet som automatiskt innebär ett klart övertag för de militärtekniskt mer utvecklade länderna. Vad man sagt sig vilja gå med på från kinesiskt håll är en konferens om allmän avrustning med deltagande av alla stater. Sverige har stött tanken på en sådan världsnedrustningskonferens men tillagt att man vill att den skall äga rum inom FN:s ram. Jag antar att man gjort det pliktskyldigast för det är svårt att se att en sådan konferens skulle kunna bli mycket annat än en plattform för ett oändligt propagandapratande. Några beslut om konkreta åtgärder skulle den naturligtvis inte kunna resultera i. Snarare är väl risken den att man skulle provocera låsningar på områden, t.ex. när det gäller ett utvidgat provstoppsavtal, där man i dag i varje fall vågar ha som arbetshypotes att framsteg är möjliga. En bra lösning, som jag ser det, är en omorganiserad nedrustningskom Nr 48 mitté, där Kina ingår som en av medlemmarna och där naturligtvis också Torsdagen den Frankrike deltar. En sådan omorganisation måste innebära att alla 23 mars 1972 medlemsstater har samma ställning och att det nuvarande permanenta ordförandeskapet för USA och Sovjet avskaffas. Däremot vore det olyckligt om man förändrade kommitténs karaktär av förhandlingsorgan. Radikala resolutioner som röstats fram av en majoritet är på det här området ändå bara skenbart värdefullare än aldrig så tunna avtalsutkast som stöds av alla. Stora förhoppningar har knutits till försöken att åstadkomma verklig nedrustning, men anspråken måste ställas mycket lågt om vi skall kunna påstå att några av försöken varit särskilt framgångsrika. Den avspänning vi upplever i Europa i dag är inte resultatet av några nedrustningsinitiativ, den vilar på den avskräckande effekten i motsidans militära styrka. Det är en fredsgaranti på mycket explosiv grund. Dessutom kostar den både vår världsdel och världen i övrigt summor, som — använda på rätt sätt — kunde betyda skillnaden mellan svält och välstånd för miljoner människor. Därför kan inga ansträngningar vara stora nog när det gäller att förmå världens regeringar att vika av från den vanvettiga kapprustningens väg. Inte heller har vi råd att låta vår bedömning av stormakternas vilja att hörsamma den maningen bli så pessimistisk att vi utesluter varje förhoppning om framgång.

Fru talman! Glädjande många talare har i dag i sina inlägg betonat vikten av nedrustningsdebatt och nedrustningsförhandlingar. Alla har säkert också varit beredda att skriva under på att vi skall stå redo att göra vårt såsom vi har gjort förut, hur hårt motståndet från stormakternas sida än är. Inte minst har herr Ullsten vältaligt vittnat om svårigheterna. Han har faktiskt nästan upprepat hela den långa katalog på misslyckanden som jag framfört under de senare åren, och inte minst i stället för ett jubileumstal förra veckan i Genéve. Herr Möller i Gävle har på förmiddagen bett mig att göra några kommentarer om utsikterna att få Kinas medverkan i nedrustningsarbetet. Nu har herr Ullsten också gjort en del funderingar kring den saken, och jag vill gärna fortsätta ett litet stycke med den debatten. Då tycker jag att man först skall konstatera att det blotta faktum att Kina nu har intagit sin rättmätiga plats i FN och därmed trätt ut ur den isolering, som lät många andra stater bekvämt glömma bort att räkna med Kina, haft en stimulerande verkan på all nedrustningsdebatt. Den har blivit mer angelägen. Den har alltmer medvetet till ärende att hejda att också Kina går med i tävlan om att bli en militär supermakt. Men då blir den första frågan: Kommer Kina att medverka? De kort som hittills lagts ser inte hoppingivande ut. Kina deltog över huvud taget inte i omröstningen om flertalet nedrustningsresolutioner i FN i höstas. Kina röstade direkt mot resolutionerna om inställande av kärnvapenprov. Kina deltar heller inte i nedrustningsförhandlingarna i Genéve, fastän det klargjorts att detta skulle vara välkommet. Det är förståeligt att det vore illusoriskt att vänta sig kinesisk anslutning till ett organ som är uppbyggt 115 så på stormaktspolitisk bas som nedrustningskommittén. Där är ju det tudelade permanenta ordförandeskapet för Sovjetunionen och Förenta staterna mer än symboliskt. Då kommer jag till den andra frågan: Finns det något hopp om att Kina skall bli med? Låt oss säga att Kinas uteblivande i år redan medverkar till att det lamenterade tionde året blir ett ganska slött mellanår. Det enda vi kan hoppas på är att man tar en ny ansats till en mycket mer aktiv och realistisk samling kring nedrustningsmålet i FN i höst. Ett visst stöd för att Kina då skall visa sig intresserat ger det faktum att den resolution Kina verkligen röstade för gällde just en planerad världskonferens för nedrustning. Men det var högdramatiskt. Sovjet hade ställt förslaget. Konferensen kanske t.o.m. skulle kunna tänkas bli perenn och återkomma vartannat eller vart tredje år. Troligen hade Sovjet ställt förslaget i medvetande om att det är den typen av förslag som Kina brukar framföra. Men då satte Kina in en kraftig frontalattack, först mot förslaget som sådant och sedan kraftigt mot båda supermakternas rustningsvansinne. Nå, förslaget skrevs om och, som sagt, i slutomgången röstade Kina för det. Frågan återkommer i höst, och då står vi alla inför en skiljoväg i nedrustningsdebatt och förhandlingar. Jag kan inte på något vis våga profetera om vilken riktning man då skall slå in på. Skall man gå den ljusare vägen mot framsteg, eller skall man inte göra det? Gör man det — och lyckas man t.o.m. få ett positivt beslut om den här nedrustningskonferensen — då kan det ju innebära en ny start som avlägger nya löften och organiserar upp nya instanser. Men en konferens kan knappast komma till stånd förrän på hösten 1973. Det är troligt att den europeiska säkerhetskonferensen har prioritet. Vi har också SALT-förhandlingarna att ta hänsyn till. Dem får vi väl veta något om i och med Nixons besök i Moskva. Sker en ljusning där, ter det sig litet mer löftesrikt också för FN-besluten i höst. Men jag tror att det viktigaste blir hur Kina ställer sig, om man skall ha tillförsikten att alla går fram gemensamt. Då blir det troligt att man så småningom kommer fram till ett nytt förhandlingsorgan, som dock blir ganska mycket Genévekonferensen i en ny kapprock, med ett roterande ordförandeskap och med något fler medlemsstater. Alla som har erfarenhet är överens om att någonting strax under 30 är det enda medlemsantal som ger ett förhandlingsdugligt organ. Erfarenheten blir dock kanske inte alltid utslagsgivande. Detta är tror jag, det bästa som vi kan hoppas på. Men det kan ju också tänkas att man inte når någon överenskommelse, att Kina vägrar att vara med, att den europeiska säkerhetskonferensen inte har hunnit så värst långt, att andra politiska förvecklingar kan inträffa. Då skall vi komma ihåg — och kanske därför profetian väger över litet åt det pessimistiska hållet — att Kina har ställt villkor för sitt deltagande i nedrustningskonferensen. Kina har begärt att, t.o.m. innan konferensen kommer till stånd, de två supermakterna skall förbinda sig att inte som första stat utnyttja kärnvapen mot andra kärnvapenstater och att över huvud taget inte använda kärnvapen mot icke-kärnvapenländer. Dessutom skall de två dra tillbaka alla sina utomlands stationerade och grupperade kärnvapen. Det är tuffa villkor. Den koncentration som Kina gör på kärnvapen blir särskilt betydelsefull för oss alla som har satt en kärnvapennedrustning som högsta prioritet. Men anspråkslösa som vi tvingats att bli har vi hittills huvudsakligen ägnat oss åt att åstadkomma ett fullständigt provstopp för kärnvapnen. Förste vice talmannen Bengtson sade i sitt anförande att han hoppades att Kina skulle kunna deltaga i detta. Därför vill jag ytterligare säga några få ord om den saken. Inte minst Sverige gör allt för att pressa de två supermakterna genom att avkläda dem deras falska tekniska argument. Framför allt har Förenta staterna föreburit svårigheten att kontrollera efterlevnaden av ett underjordiskt provstopp som en anledning till att inte skriva under ett avtal. Som vi säger i regeringsförklaringen — och som vi har sagt flera gånger i Genéve — vet vi nu att det finns tillfredsställande fjärrkontrollmetoder. Man behöver alltså inte kränka någon suverän stats territorium för att efterforska om prov har företagits. Men då uppträder ett nytt farotecken. Det ter sig som om Sovjet nu börjar ställa politiska villkor för sin underskrift av ett sådant avtal, de villkoren nämligen att Kina skall deltaga och att Kina skall vara redo att avsvära sig även Övriga typer av kärnvapenprov. Man säger alltså att avtalet bör anstå tills alla kärnvapenstater avtalar om stopp för alla prov. Vi måste säga oss att detta är orimligt. Det är de obotfärdigas förhinder. De två supermakterna har ju ett så oändligt försprång att de måste ha råd att också leda avskaffandet eller begränsandet av dessa vapen. Det är som två småpojkar som har tusen leksakspistoler var, så kommer en nykomling som har fått sin första pistol, och då uppställer man villkoret: Nej, vi offrar inte en enda förrän du är redo att göra dig av med din. Man är för resten ännu strängare, för vad som skulle offras vore ju bara den ytterligare effektiviseringen av den kärnvapenarsenal som man redan har och som är så enorm i sin overkill capacity att det är rena rama överflödet. Jag menar att vi i alla fall måste fortsätta med pressen för att uppnå ett fullständigt provstopp för supermakterna och där lägga de politiska argumenten så att ett dylikt provstopp bör ses som en invit till Kina att inte kopiera sin målsättning på de hittillsvarande supermakternas ändlösa rustningskapplöpning. Man bör i stället tävla i resonlighet och förnuft. I varje fall tror jag det är de argumentlinjer som man kan gå på för att hålla något liv i nedrustningsförhandlingarna, även om Kina inte är aktivt medverkande. Det andra partiella nedrustningsavtalet som man kan arbeta på är att fullständiga den nu avslutade konventionen mot tillverkning av biologiska vapen med en liknande konvention mot kemiska vapen. Jag får kanske foga in inom parentes att Kina har godtagit Genéveprotokollet från 1925 om förbud mot användning av biologiska och kemiska vapen. Jag vill bara säga några få ord om den nämnda konventionen — vi kallar den helt kort B-konventionen — som blev färdig i höstas och som blev välkomnad av Förenta nationerna. Den skall öppnas för underteck nande mycket snart. Vi har på svenskt håll dragit oss och tvekat inför denna konvention. Den är naturligtvis värdefull i och för sig som ett internationellt fördrag. Anledningen till att vi inte har uttalat vår tillfredsställelse med den är att vi menat att man skulle ha åstadkommit ett enda fördrag, som omfattade förbud mot både de biologiska och de kemiska vapnen. Erfarenheten säger oss nämligen att man, om man börjar ingå partiella avtal, slår in på en väg till att begrava förhoppningarna om fullständiga avtal. Att vi nu — åtminstone tills vidare — tvekar inom den svenska regeringen att underteckna detta avtal beror dessutom på en mycket mer principiell svaghet i konventionstexten. Den är nämligen så skriven att den kringgärdar en möjlighet till diskriminatorisk behandling, som blir de facto riktad framför allt mot de alliansfria staterna. Som kontrollmetod anges i detta fördrag bara en möjlighet att föranstalta om en undersökning, nämligen att begära en sådan hos säkerhetsrådet. Då vi i höstas tog upp den saken i FN framhöll vi att detta teoretiskt innebär att de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet kan hindra en undersökning i varje land som de vill skydda. Då har det försäkrats oss att frågan om ärendets upptagande i säkerhetsrådet är av formell karaktär och avgöres med majoritetsbeslut. Men frågan om igångsättande av en veritabel undersökning är av materiell natur, och på den punkten har vi icke fått garanti mot att vetot skulle komma att utnyttjas. Avtalstexten har följande lydelse: Varje fördragsslutande part förbinder sig att medverka i varje undersökning om vilken säkerhetsrådet kan föranstalta i enlighet med Förenta nationernas stadga på grundval av klagomål som mottagits av rådet. Säkerhetsrådet skall underrätta de fördragsslutande staterna om resultatet av undersökningen. Det är den situationen som vi inte kan finna oss i. Den skulle åtminstone få en farlig verkan som prejudikat. Det är inte den sortens nedrustningsavtal som det är någon mening att arbeta fram. Att skriva på ett förbud mot tillverkning av biologiska vapen skulle i och för sig inte påverka Sverige så mycket. Vi har ju unilateralt försäkrat att vi inte tillverkar eller ämnar tillverka sådana vapen. Vi menar dock att kontollfrågorna har en oerhörd principiell betydelse. De kommer inom den närmaste tiden upp i säkerhetsrådet, och vi hoppas att våra dubier och vår kritik skall ha en viss verkan.

Fru talman! Utrikesutskottets vice ordförande herr Dahlén gjorde tidigare ett inlägg i en fråga som utrikesutskottet i sak fortfarande behandlar, nämligen biståndet till Bangladesh. Herr Dahlén sade att den socialdemokratiska majoriteten i utskottet hade förvägrat en förtursbehandling av den frågan. Han uttryckte sig t.o.m. så att han ansåg det fantastiskt att socialdemokraterna hade uppträtt på det sättet. Jag kan tyvärr inte se herr Dahléns anförande som annat än taktiskt betingat. Om han har studerat de promemorior som varit utskottet till handa och om han har lyssnat till de utförliga föredragningar utskottet har haft i frågan om biståndet till Bangladesh, tror jag inte att han kan komma till den slutsats han gjorde. I februari, så snart regeringen i Sverige hade erkänt Bangladeshregeringen, reste en delegation från UD och SIDA till Bangladesh för att tillsammans med Bangladeshs myndigheter planera det svenska biståndet. Man fick ta sig fram under besvärliga omständigheter på grund av det dåligt utbyggda transportnätet, men man startade resan så snabbt det över huvud taget var praktiskt och tekniskt möjligt att göra det.

Det innebär att Bangladesh under innevarande budgetår kommer att bli den största mottagaren av svenskt bilateralt bistånd. Men den avgörande frågan är dessutom en annan. Frågan huruvida det här biståndet skulle behandlas med förtur eller inte har blivit inaktuell — motionen från folkpartiet och centerpartiet väcktes i januari, innan erkännandet var gjort och den svenska regeringen sänt en delegation. Vidare har det klart framgått av föredragningarna i utskottet att flaskhalsen i Bangladesh i dag och fram till den 3 maj, när utskottet skall ta ställning till alla biståndsfrågor, är inte pengar. Flaskhalsen kommer att vara pengar senare, men under tiden från nu och fram till maj är flaskhalsen ett obefintligt eller illa sönderslaget transportväsen. Även om vi alltså skulle behandla ärendet med förtur och anslå hur många miljoner som helst före den utsatta tidpunkten för biståndsfrågornas avgörande, skulle det inte få någon effekt. Det som först måste ske i Bangladesh är att transportsystemet repareras, så att biståndet över huvud taget kan komma fram. Ett bifall till önskemål om förtursbehandling av frågan skulle inte på något sätt innebära snabbare bistånd till de nödlidande människorna i Bangladesh. Den planering som SIDA och UD utför tillsammans med Bangladeshs myndigheter syftar däremot just till att få till stånd bl.a. ett transportväsen som kommer att fungera så att biståndsinsatsen senare kan bli effektiv. Fru talman! Den internationella politiska debatten handlar i hög grad om gränserna för människans möjligheter. Det är de gränser som sätts därför att jordens resurser är knappa och ändliga och de ännu snävare gränser som vi sätter genom att försämra vår livsmiljö. 70 procent av jordens yta är hav. Hittills har haven varit transportvägar. I framtiden blir det på haven och på havsbottnen som frågan om jordens resurser och frågan om livsmiljöns återhämtning till stor del kommer att avgöras. I tusentals år har de ekonomiska resurserna på land stått i centrum för maktpolitiska strävanden som lett till krig och fred. På grund av den tekniska utvecklingen står vi nu vid en vändpunkt. Stormakternas intressen kommer att inriktas mot de orörda 70 procenten, mot de ofantliga produktiva resurser som finns på havsbottnen och i havet. Frågan om havsbottnens fredliga utnyttjande är kanske den viktigaste fråga som Förenta Nationerna för närvarande arbetar med. Ännu för tolv år sedan diskuterades havsfrågorna i internationella sammanhang från en snävt juridisk utgångspunkt. Nu däremot, när FN:s havsbottenkommitté har tagit upp frågan om havens resurser och den internationella kontrollen på nytt, så har havsfrågan lyfts fram på ett helt annat, politiskt centralt plan. Ny militär teknik gör havsbottnen strategiskt viktig. Ny civil teknik gör att man för första gången kan börja bryta de ofantliga mineraltillgångar som finns också på stora djup. Havsfrågans ekonomiska räckvidd kan belysas av ett konstaterande som görs i en FN-rapport från generalsekreteraren, där det sägs att nybildningen av vissa viktiga metaller på havsbottnen varje år är lika stor som mänsklighetens totala årliga förbrukning av samma metaller. Havet innehåller utomordentligt stora reserver av koppar, nickel, kobolt och mangan men också järn och kol. Oljetillgångarna under vatten är större än de på land osv. Samtidigt spelar fisket — också här genom ny teknik — en helt annan roll än tidigare i livsmedelsförsörjningen. Sedan 1948 har den totala världsfångsten av fisk ökat med drygt 200 procent. För en rad u-länder har fisket fått en avgörande betydelse för deras försörjningsmöjligheter. Men det nyväckta intresset för havsresurserna innebär också risker för en miljöförstöring som kan hota oss alla om den fortsätter och förvärras. Till den tidigare försämringen av havsvattnet genom okontrollerade utsläpp, dumpning osv. kommer nu den rovdrift på fisk och annan havsnäring som de långdistansfiskande nationerna, särskilt Sovjet och Japan, bedriver. En okontrollerad malmexploatering i framtiden kan också rubba havets balanssystem. Den som har makten över en avancerad teknologi kan också få en monopolställning, med kontroll över de avgörande naturresurserna i ett framtida läge där tillgången på mineraler på land börjar tryta och där traditionella exploateringsmetoder inte räcker till. I dag torde USA och Japan ha kommit längst när det gäller att bryta malm på havsbottnen. Sovjet har samtidigt världens mest avancerade marina forskningsflotta. I dag är det mesta av havens resurser outforskat. Men USA och Sovjet torde vara mycket nära möjligheten att ingående prospektera havsresurserna från rymdsatelliter. Detta är något av bakgrunden till de diskussioner som just denna vecka förs i Förenta nationerna om havets tillgångar och det internationella samfundets roll. I princip är alla stater överens om att det internationella samfundet skall upprätta ett organ som styr och reglerar exploateringen av naturtillgångarna i havet utanför den nationella jurisdiktionens gränser. Nästa år kommer FN-debatten att gå in i ett konkret och viktigt skede just när det gäller ett internationellt organs befogenheter. Men tiden är knapp. Ju större möjligheter stormakterna skaffar sig tekniskt för att exploatera resurserna på mycket stora djup, desto svårare kommer det att bli att uppnå enighet om en internationell styrning. Vissa uppgifter tyder på att USA vid 1970-talets mitt kan sälja mineraler på världsmarknaden som = brutits ur världshaven på 4 000—6 000 meters djup. Gränslinjen i FN-debatten går grovt taget mellan de kuststater som är u-länder och de som är i-länder. De kustlösa staterna spelar en mer undanskymd roll. Alla kuststater arbetar för en vidsträckt nationell jurisdiktion. Men utformningen av denna är kontroversiell, och det är en kärnfråga. Här går en viktig gräns mellan stormakterna och u-länderna. USA och Sovjet önskar en snäv territorialvattengräns av militärstrategiska skäl. USA har dessutom föreslagit ett förvaltarskapsområde utanför en 12-milsgräns och fram till kontinentalsockelns slut. Över detta område skall nationalstaten ha en viss, relativt lös ekonomisk kontroll. U-länderna vill som regel ha en fastare jurisdiktion — i vissa fall upp till 200-sjömilsgräns. En av de relativt få frågor där Folkrepubliken Kina tog konkret ställning i FN:s generaldebatt i höstas var just denna, där Kina anslöt sig till u-landslinjen. USA-förslaget missgynnar u-länderna i Latinamerika och Afrika, som ofta har en smal kontinentalsockel. Det torde dessutom ge större spelrum för de privata konsortier som har de tekniska möjligheterna att exploatera havsbottnen. Kuststaterna får i det amerikanska systemet ge licenser och ta upp licensinkomster varav en del skall föras vidare till det internationella organet. Men det är oklart om kuststaterna också får en vanlig reell beskattningsrätt över de vinster som företagen gör genom brytning i förvaltarskapsområdet. En annan väsentlig konflikt gäller befogenheterna hos det internationella organ som man eftersträvar och som skulle förvalta haven utanför den nationella jurisdiktionen. Det kan röra sig om 80 procent eller mer av havsbottnens totala yta. Stormakterna har intresse av ett relativt svagt organ som opererar på licensbasis och som har rätt små befogenheter. U-länderna önskar i regel ett organ med stora befogenheter, som självt kan engagera sig i exploatering direkt eller genom ”joint ventures” och som självt kan kontrollera marknadsföringen. Här ligger givetvis också en rädsla för att en okontrollerad marknadsföring av havsmetaller kan skada u-ländernas möjligheter till export av de metaller som bryts på land och som ofta formar en viktig del av u-ländernas inkomster. Sverige har givetvis intressen av olika slag att bevaka i fråga om havets användning. Skall vi betrakta oss som en kuststat vid Nordsjön eller som en kustlös stat med litet inflytande på utvecklingen? Vi har en industriell och teknisk tradition som kanske kan möjliggöra att vi i framtiden kan behärska djuphavsbrytning av metaller. Den frågan har också politiska konsekvenser. Om tekniken blir monopoliserad hos multinationella, USA-dominerade eller av andra stormakter dominerade privata bolag kan u-länderna — men även andra stater — få en svår förhandlingsposition även om de som kuststater har licensrätt. En rad länder skulle kanske hellre vända sig till ett konsortium från ett neutralt land som vårt, särskilt om den svenska staten ledde eller var delägare i ett sådant framtida konsortium. Denna fråga bör beaktas i näringspolitiken. Men på kort sikt är den viktigaste frågan att arbeta för att det internationella organet får en stark kompetens och beslutsmöjligheter för att hindra ett framtida stormaktsmonopol över jordens kanske viktigaste naturtillgångar, liksom att u-länderna inte avskärs från kontroll över de ekonomiska resurserna utanför sina kuster, vare sig det gäller fisk, olja eller metaller. Det är väsentligt att Sverige aktivt engagerar sig för dessa krav särskilt nästa år, när avgörande beslut kan komma att förberedas i FN. Frågan gäller ytterst om världens nationer skall kunna uppträda förnuftigare än förr i strävan efter kontroll över naturresurserna — när tekniken för första gången gör det möjligt att utnyttja de 70 procent av jordytan som är hav — till folkflertalets nytta eller till fåtalets monopolställning.

Fru talman! Herr Hellström försökte ge intrycket av att det var någonting hemlighetsfullt som utrikesutskottet höll på med om Bangladesh och att det skulle vara fel att ta upp den frågan här. Jag kan då tala om för herr Hellström, som kanske inte riktigt har tänkt över situationen, att protokollet över utskottets beslut från förra veckan att vägra förtursbehandla Bangladesh justerades i tisdags. Detta är nu en offentlig handling. Och så behöver vi inte resonera mer om det. Om det nu inte skulle finnas några skäl för att öka hjälpen till Bangladesh utöver herr Hellströms socialdemokratiska regerings förslag, så hade det ju varit ofarligt att släppa fram saken. Då hade folkpartiets och centerpartiets krav på ökning stått där i all sin nakenhet, och det är det herr Hellström vill att det skall göra. Men ni gjorde inte det. Alltså är det någonting annat som ligger bakom. Herr Hellström säger att här kommer mycket stora anslag. Ja, en del av det som nu planeras, har vi i utrikesutskottet fått reda på, gäller inte bara för den närmaste tiden, utan det skall slås ut på ett par år. Meningen har ju varit att hjälpen till Pakistan skulle öka; framför allt skulle det gamla s.k. Östpakistan få mera. Slår man ut det här, så blir det ungefär 80 miljoner per år, och det är inte så kolossalt mycket. Jag har här den skrivelse som FN:s generalsekreterare skickade till regeringen den 25 februari. Där talas det för FN:s del om ett behov av hjälp till Bangladesh på över en halv miljard dollar. Man behöver kontanter, står det. Generalsekreteraren slutar med en förhoppning om att regeringen verkligen skall svara generöst på den här anmodan. FN:s egen utsände rapportör talar om vad man behöver. Jag ber om ursäkt — det är mest expressivt att läsa det på engelska. Han summerar situationen: Blankets won't do. Baby food won't do. Midwifery kits won't do. Charity won't do. Cash is required for employment and reconstruction. Plain cash. — Pengar, reda pengar, det är det fråga om. Herr Hellström försökte göra gällande att det framför allt var transportproblem. Det är det, men här gäller det också reda pengar, och man behöver inte hålla på så förfärligt länge för att bestämma sig för om man skall bevilja sådana eller ej. Herr Hellström står där alltså avklädd.

Fru talman! Jag talade inte om någon hemlighetsfullhet i utskottets dokument. Jag bara hoppades att herr Dahlén skulle läsa dem noggrant; jag fick nämligen inte det intrycket av hans anförande att han hade studerat dem över huvud taget. Vi anser att man inte skall ge den här frågan förtur när den redan är behandlad av regeringen, men det är inte för att klä av folkpartiet utan för att vara något så när logiska och behandla alla biståndsanslag vid ett tillfälle och göra en samlad bedömning av hela biståndspolitiken. Det torde vara mycket svårt att utläsa ur något av de anföranden om biståndspolitik som har hållits här i dag att någon ledamot av kammaren skulle ha en annan uppfattning än att biståndspolitiken bör bedömas i sin helhet, att avvägningarna bör göras mellan alla poster vid ett tillfälle — om det inte finns särskilda skäl för en annan ordning. Men de särskilda skälen förelåg inte, eftersom regeringen redan hade handlat. Så säger herr Dahlén: Det där var ju siffror som var utspridda över flera år. Men de siffror som jag angav, de 100 miljonerna, gäller ju innevarande budgetår. Sedan finns det ytterligare miljoner för nästa budgetår, men jag talade om det här budgetåret. De pengar som FN har begärt från svensk sida — den plain cash som herr Dahlén talade om — har Sverige utfäst sig att ge redan innan ansökan kom. De svenska utfästelserna om bidrag till FN:s Focal Point-program och, i februari, till FN:s program i Bangladesh kom före den officiella vädjan från FN — just därför att det var bråttom.
Fru talman! De 100 miljoner som herr Hellström nu talar om — och som jag föreställer mig är vad SIDA har begärt för humanitär insats — skall enligt den redogörelse som har lämnats till utrikesutskottet delas upp på två budgetår. Det var punkt 1. Punkt 2: Herr Hellström säger att han inte har hört någon i den här utrikesdebatten som har framfört någon annan mening än att alla biståndsinsatser skall behandlas i Sveriges riksdag på en gång. Jag vet inte om det är någon som har tagit upp detta problem. Punkt 3: Det är, som jag anförde i mitt första anförande här i dag, en extraordinär situation i Bangladesh. Vad regeringen föreslår är en högst ordinär insats, tycker folkpartiet och centerpartiet. Herr Hellström och hans parti tycker inte att det behöver göras något mer. Det är det som är skillnaden.
Fru talman! Jag får erinra herr Dahlén om att folkpartiets och centerpartiets motion väcktes under den allmänna motionstiden, innan erkännandet av Bangladesh var gjort. Vill man alltså göra någonting mer, som herr Dahlén uttrycker det, så har det redan gjorts av regeringen i kontakt med Bangladeshs myndigheter. Ingenting av de skrivningar som finns i mittenpartiernas motion i den här frågan går, såvitt jag förstår, utöver de insatser regeringen ytterligt snabbt har vid tagit.